Fru talman! Propositionen går ut på att skapa större öppenhet, demokratisk insyn, rättvisa och kvalitet. Då är det konstigt, tycker jag, att höra Ulf Nilsson beskriva det som ett stopp för nya fristående skolor. Det är hårresande. Var har Ulf Nilsson varit när kammaren har diskuterat skolfrågor ur alla andra aspekter än just den som vi diskuterar i dag? Det gäller kvalitetsfrågorna, resursfrågorna, lärarutbildningen, ITIS och allt det andra som har genomförts under den tid som Socialdemokraterna har haft regeringsmakten och som har inneburit en klar förbättring av skolans situation till skillnad från det som hände under den tid när Ulf Nilssons parti var med och styrde och ställde och det bara blev försämringar. Då kunde man tala om kris. Det är symtomatiskt. Jag har läst Folkpartiets motion. Där beskriver ni Socialdemokraternas politik som att vi vill inskränka barns och föräldrars rätt att välja skola, att vi vill strypa friskolorna och att vi vill försvåra för fristående skolor. Jag skulle vilja att Ulf Nilsson kom upp till bevis. När Friskolornas riksförbund gästade utskottet svarade de uttryckligen på min fråga att det nuvarande bidragssystemet har gett det bästa utfallet för deras del. Det system som åsyftades är faktiskt infört av en socialdemokratisk regering. Är det här samma sak som det Ulf Nilsson pratar om? Delar Folkpartiet Friskolornas riksförbunds positiva bild av de fristående skolornas situation i dag, då de får bidrag efter samma principer som de kommunala skolorna? Varför försöker han i så fall att ge en annan bild i motionen och i sina allmänna uttalanden?
Fru talman! Eva Johansson är uppenbarligen inte överens med mig när det gäller historieskrivningen. Det är annars väldigt lätt att konstatera - som flera talare varit inne på - att under hela 80-talet och början av 90-talet såg Socialdemokraterna friskolorna som ett hot. De var negativa till alla diskussioner om någon form av skolpeng eller någon form av garanti. Det var väldigt bra att Socialdemokraterna när de kom till makten efter 1994 års val valde att fortsätta ge ordentliga bidrag till friskolorna. Det uppskattade vi. Det var därför jag trodde att motståndet mot fristående skolor var på väg att försvinna från Socialdemokraterna. De förslag som finns i den här propositionen skulle öka möjligheten att med politiska motiv stoppa etablerandet av nya friskolor. Förslagen skulle öka möjligheterna för kommunerna att lägga sig i fristående skolors verksamhet. För mig är en av poängerna med de fristående skolorna att de står fria gentemot kommunerna, vilket jag också tycker att de offentliga skolorna skulle göra i mycket större utsträckning. Jag tror inte, vad än Eva Johansson säger, att det är någon som helst tvekan om historieskrivningen. Från förslaget om lex Pysslingen, som innebar att man ville förbjuda fristående dagis, till valrörelsen i början av 90-talet har ni bekämpat friskolor och alternativ inom dagis osv. Jag trodde att ni hade släppt detta nu. Att döma av den här propositionen fortsätter diskussionerna inom det socialdemokratiska partiet.
Fru talman! Det är bra att Ulf Nilsson tar tillbaka de ganska grova anklagelser som finns i motionen. Jag skulle vilja ta upp bidragssystemet på gymnasiet och ställa en fråga till Ulf Nilsson: Vari ligger rättvisan i att fortsätta med ett system som innebär att gymnasieelever från samma kommun får med sig olika stora resurser för sin utbildning beroende enbart på vilken skola de har valt att gå i? Resursen är inte beroende av de egna behoven eller av den utbildning de har valt utan bara av vem som driver skolan. Det är precis så som riksprislistan fungerar, och den vill ni behålla. I er motion ägnar ni också en hel sida åt att försvara att företag som driver fristående skolor ska kunna gå med vinst. Jag tog upp det i mitt inledningsanförande. Jag skulle till sist vilja ställa frågan till Ulf Nilsson: Hur ser Folkpartiet på t.ex. Bures förväntningar på en vinst på Vittras verksamhet på ca 50 miljoner kronor 2005? Ska de kunna plocka ut en sådan vinst? Ska inte eleverna ha rätt till dessa pengar, som Ulf Nilsson och jag och andra i den här kammaren och många kommunpolitiker har beslutat om att skolan ska ha? De ska stå till elevernas förfogande, inte till förfogande för några aktieägare i Bure.
Fru talman! Jag konstaterar att Eva Johansson inte säger emot mig när det gäller historieskrivningen över en lång tid tillbaka. Det är naturligtvis så att vi har haft att kämpa med ett mycket tungt motstånd från Socialdemokraterna. Förhoppningsvis mjuknar detta med åren. Riksprislistan som nu finns är inte den ideala lösningen. Den garanterar en hyfsad nivå på bidragen och att elever verkligen har möjlighet att välja skolor i andra kommuner. Jag tror att man skulle kunna utveckla ett helt annat system. Att avskaffa riksprislistan utan att ersätta den med ett bättre förslag tror jag är negativt. Det kan leda till att inga friskolor etablerar sig i de kommuner som har väldigt låga snittbidrag till sina elever. Det blir bara kommuner som väljer att föra en generös skolpolitik som får friskolor. Jag är gärna med på att diskutera en utveckling av finansieringen. Jag menar att finansieringen av skolan i förlängningen borde skötas helt på nationell nivå. Det får vi återkomma till vid senare tillfällen. När det gäller vinstdrivande friskolor visade Friskolekommittén att de allra flesta friskolor - hur de än ägdes - använde den eventuella s.k. vinst de hade till att skaffa buffertar i verksamheten. Det verkar på Eva Johansson som om hon redan har bestämt sig för att den framtida utredningen ska leda till att vi på något sätt förbjuder skolor som har någon slags bolagsform. Jag kan inte se något som helst skäl till det. Om friskolorna får de bidrag de är berättigade till kostar de inte skattebetalarna mer pengar än andra. Om de bedriver en bra undervisning är det ingen som förlorar på om någon friskola skulle gå med någon form av vinst till sina ägare. Det är inga pengar som tas från någon i stället för att hamna på något annat ställe. Det viktiga är vilken kvalitet skolorna håller. Därför är utredningen som regeringen aviserar fullständigt onödig.
Fru talman! Jag ska mycket kort beröra Ulf Nilssons resonemang om valfrihet. Jag tänker hänvisa till situationen här i Stockholm, där jag hävdar att kombinationen av fritt skolval och betygsintagningar på en mängd plan - etniskt, klassmässigt och könsmässigt - lett till en ökad segregation. Jag skulle vilja att Ulf Nilsson för Folkpartiets räkning bemötte mig på den punkten. Har systemet i Stockholm lett till en ökad segregation? Ja eller nej?
Fru talman! Även om det inte direkt har med friskolor att göra kan jag ge ett kort svar. För några år sedan kom samtliga elever på de fyra mest attraktiva innerstadsgymnasierna i Stockholm från fyra grundskolor i Stockholms innerstad. Nu kommer eleverna från 46 grundskolor runtom i Stockholm - inte minst från förortsområdena. Det här systemet har bara pågått i ett par år, och allt tyder på att vi får en blandning av människor från olika delar av Stockholm. Det gäller också i Malmö, där Socialdemokraterna har genomfört precis samma system som i Stockholm. I min hemstad Lund har man också samma system. Jag tror att det handlar om en grundinställning till hur man bekämpar segregationen i skolan. Där har naturligtvis Vänsterpartiet och Lennart Gustavsson och jag helt olika uppfattningar. Jag är fullständigt övertygad om att tvångsvägen inte är bra. Man har försökt att åstadkomma integrering genom tvångsbussning eller genom inlåsning efter en adressprincip för att avgöra vilken skola man ska gå i. De vägarna har vi prövat. De är inte bra. Vi ska tvärtom pröva vägar där vi utnyttjar människors vilja att välja och där vi skapar positiva morötter för att människor ska gå med på vår skolpolitik. Målet är förstås att vi ska ha så lite segregation som möjligt. Segregationen är ett av de stora problemen i den svenska skolan i dag. Men medlen kan inte vara tvång. Medlen måste vara positiva, med valfrihet.
Fru talman! Det är klart att jag som vänsterpartist och Ulf Nilsson som folkpartist har olika syn på hur vi ska angripa segregationen. Men vi pratar inte bara om segregationen i skolan. Vi pratar om segregationen i samhället som helhet, och det tror jag att Ulf Nilsson också är medveten om. Vi pratar om en boendesegregation - en segregation på alla plan. Jag ska ta upp ett annat tema. Ulf Nilsson, liksom en del andra borgerliga företrädare, använder Sundsvallskonferensen som en möjlighet att vifta med socialistspöket. Jaha, säger man, nu visar de sig här igen! Jag tror att man ska läsa de dokument som har tagits fram vid Sundsvallskonferensen innan man gör sådana bombastiska uttalanden. Vi har en ambition angående utvecklingen av skolor som också slogs fast i Sundsvall. Vår ambition är att göra de kommunala skolorna - gemensamt och demokratiskt styrda - så bra som möjligt, så att både elever och föräldrar väljer dem. Ulf Nilsson för ett resonemang om vinst i samband med att man bedriver skolor. Det är väl en självklarhet att ägarna ska få vinsten. Jag hoppas att Ulf Nilsson och Folkpartiet vill vara med och utveckla skolan, så att vi får en mycket bättre och väl fungerande gemensam, kommunal och demokratiskt styrd skola.
Fru talman! När det gäller att utveckla skolan har vi i Folkpartiet lagt fram ett antal förslag. Vi tycker att detta är den kanske viktigaste framtidsfrågan i Sverige över huvud taget: Hur ger vi våra barn och ungdomar en bra skolutbildning? Därför vill vi höja kraven i de nationella målen, höja kunskapskraven och höja kraven på att alla ska få det stöd de behöver. Det gäller alla skolor, oavsett om de är kommunala, kooperativa, fristående eller privatägda. Det är ingen skillnad. Vi ställer mycket starka nationella krav både på de fristående skolorna och på de kommunala skolorna. Lennart Gustavsson talar om Sundsvallskonferensen. Det är inte rätt tillfälle att diskutera den nu.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet vill gärna se att samtliga skolor står fria. Vi vill se en utveckling av skolväsendet där man i varje skola har stora möjligheter att själv utarbeta den pedagogiska prägel som man vill ge skolan. Det ska göras av skolledning, lärare, föräldrar och elever i samverkan. Vi vill också se en utveckling av skolväsendet där de olika skolorna kan samverka med varandra och utbyta erfarenheter. Då är självfallet de fristående skolorna något av banbrytare eftersom de har gått ut i den här verksamheten och under en relativt lång tid varit fristående när det gäller den pedagogiska inriktningen. De lagar och förordningar som reglerar de fristående skolornas verksamhet utarbetades i mitten på 1990-talet i samarbete mellan Miljöpartiet och den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Vi fick den s.k. friskolereformen, som i stort sett helt överensstämmer med Miljöpartiets skolpolitik. Den trädde i kraft 1997 och har alltså funnits i drygt fyra år. Den gällde grundskolan, och den följdes direkt av en motsvarande reform för gymnasieskolan. Reformen utgick från en viktig ideologisk grundsyn på de fristående skolornas villkor. Det betonades att de fristående skolorna skulle behålla sin pedagogiska frihet men få samma ekonomiska villkor som de kommunala skolorna. Men det var också viktigt att samhället tog sitt ansvar och kunde garantera att de elever som går i en fristående skola får en skolgång som överensstämmer med gällande skollag och läroplan. Det var också viktigt att se till att reformen blev sådan att alla barn har samma stöd för sin skolgång, oavsett om de går i en kommunal eller en fristående skola. De ska ha samma stöd från samhället för sin skolgång. Det är också viktigt att det stödet ska anpassas efter de enskilda elevernas behov. Olika elever har olika behov av stöd och resurser. Dessa tankar omsattes alltså i ett regelverk. Nu har vi Skolverket, som är den myndighet som godkänner ansökningar från fristående skolor och förklarar dem bidragsberättigade. Då tar man hänsyn också till de förutsättningar som finns i kommunen och det kommunala skolväsendet, så att friskolan kan tas emot och få en bra och positiv plats i skolväsendet som helhet. Kommunen ska fördela bidragen till de fristående skolorna precis som till de kommunala. Det ska ske enligt en resursfördelningsmodell som ser likadan ut för alla skolor, oavsett huvudmannaskap. Den ska också ta hänsyn till skillnader i elevernas behov vid de olika skolorna. De kan vara sociala strukturer i upptagningsområdet eller andra saker som man vill ta hänsyn till. Skolverket. Den ligger kvar där, och alla är överens om att det är bra att den sköts av Skolverket. Kommunerna har enligt regelverket full rätt till insyn i de fristående skolorna, och de fristående skolorna har skyldighet att delta i den uppföljning och utvärdering av skolorna som kommunen gör. Lagarna är tydliga och enkelt formulerade. Texterna i anslutning till lagarna ger exempel och beskriver syftet på ett lättfattligt sätt. Utvecklingen av de fristående skolorna sedan reformen trädde i kraft har varit god. Vi har sett ungefär en fördubbling av antalet fristående grundskolor och något mer än en fördubbling av gymnasieskolorna. Nu har regeringen lagt fram en proposition tillsammans med Vänsterpartiet. Miljöpartiet har inte deltagit i arbetet med att ta fram propositionen, inte heller i förarbetena. Det har inte varit några parlamentariska kommittéer, utan det har varit expertkommittéer på departementet som har gjort förarbetet. Det förslag som nu kommer från regeringen täcker en del luckor av mera teknisk natur. Det gäller t.ex. beslutet att skolan ska vara avgiftsfri. Där fanns det två luckor: en för att man kan ta ut avgifter på gymnasierna och en annan för att man kan ta ut avgifter för att finansiera antagningsförfarandet vid en fristående skola - att sköta kön, som man säger. Man föreslår nu att det ska tas bort så att man får en enhetlig avgiftsfri skola rakt över. Det tycker vi alla är bra. Det finns flera sådana bra förslag och förtydliganden. Vi har en mycket bred majoritet i utskottet som står bakom dessa förändringar. En lite större förändring är förslaget om att vi äntligen ska få riksprislistan som ligger till grund för bidragsgivningen till gymnasieskolan, de fristående gymnasierna, ersatt med ett bättre system. Där råder det delade meningar, egentligen inte om att riksprislistan är dålig - där är alla parter eniga - utan snarast om i vilken takt detta ska ske. Några av de borgerliga partierna tycker att vi ska vänta lite grann och få en bättre bakgrund till förslaget. Vi tycker att förslaget är bra. Det överensstämmer dessutom med Miljöpartiets förslag till hur systemet med bidrag till gymnasierna ska se ut. Det är därför lätt för oss att ställa oss bakom det förslaget. Det finns också en majoritet i utskottet för förslaget. Utöver dessa tekniska korrigeringar är det några punkter som jag skulle vilja ta upp och som Eva Johansson har berört. Jag fick intrycket att det ställdes frågor till mig kring hur vi tänkte i fråga om dessa förändringar. Regeringen har alltså föreslagit att man skulle ändra i reglerna för beräkningsgrunden när man ska räkna ut bidraget till skolorna. Kommunen ska som det är nu ta hänsyn till elevens behov och skolans åtagande när man gör sin resursfördelningsmodell och delar ut pengarna lika till kommunala och fristående skolor. Enligt detta nya förslag ska det vara ett tillägg så att man ska ta hänsyn till den kommunala skolpliktskostnaden, alltså den kostnad som kommunen har för att kunna verkställa uppdraget att se till att alla elever ska få en plats i skolan. Det är klart att det kostar. Det kan vara förändringar som man är skyldig att ta hänsyn till. Det kanske flyttar in nya grupper till kommunen som ska tas om hand osv. Den beredskapen ska kommunen ha, och det kostar pengar. Det är alla också överens om. Men detta förslag har råkat bli olyckligt därför att man inte skiljer på kommunens ansvar och skolornas ansvar utan lägger fram ett förslag som innebär att de kommunala skolorna skulle få mer pengar än de fristående skolorna med hänsyn till kommunens ansvar för skolplikten. Såvitt jag kan se är det feltänkt.

Denna skola kan naturligtvis också vara en fristående skola. Även en fristående skola kan ställa upp på dessa saker. Det är egentligen väldigt viktigt att man inte tar steget över och säger att det bara är kommunala skolor som ska kunna ta del i det kommunala arbetet. Man ska inte gräva diken mellan kommunala skolor och fristående skolor utan snarare försöka stödja just tanken att det ska vara lika betingelser för skolorna. Självklart ska de kommunala och de fristående skolorna också i fortsättningen ska ha samma ekonomiska villkor. De andra punkterna som finns gäller förslaget om en förändring av lagtexten som styr Skolverkets godkännande av bidragsrätt. Det är en sådan punkt. Man föreslår en ändring i lagtexten, som nu är enkel, tydlig och generell, som innebär att det ska skrivas in exempel på vad Skolverket ska kunna ta hänsyn till. De exempel som man förslår är skolans storlek och läge. Detta är naturligtvis ingen stor fråga. Men jag tror att när man för in exempel i en lagtext försvagas den när det gäller andra faktorer som man vill åberopa. Kommer man till en domstol har den en benägenhet att lägga större vikt vid det som exemplifieras än det som inte finns angivet som exempel. Det innebär i praktiken att en kommun som åberopar andra faktorer än storlek och läge i sin konsekvensbeskrivning har mindre möjligheter att få gehör. Vi från Miljöpartiet har därför avstyrkt detta förslag. Förslaget om införande av en ny nämnd är det tredje förslaget som vi tycker är lite konstigt. Det skulle kunna innebära att vi får en politisering i en del av beslutsprocessen där vi egentligen vill ha garantier för att det är tjänstemän som tolkar lagar och regler på ett objektivt och neutralt sätt. Det ska vara en garanti för rättssäkerheten för de personer och skolor som lagarna och reglerna gäller för. Riksdagen bör alltså fatta besluten, regeringen verkställer, och sedan är det tjänstemännen i myndigheter som ser till att dessa lagar efterlevs och verkställer besluten. Att plocka in en nämnd där regeringen ska tillsätta ledamöterna är att öppna upp risken för en politisering. Eva Johansson sade att vi inte ska misstro dem som sitter där. Men det är ju just den frågan som inte ska behöva ställas. Det handlar inte om huruvida vi tror på dem eller inte. Vi ska över huvud taget inte göra en konstruktion där vi behöver pröva om vi misstror ledamöterna eller inte, utan det ska vara tjänstemannakaraktär på ledamöterna. Den fjärde punkten handlar om att regeringen föreslår en skyldighet för kommunerna att göra uppföljningar och utvärderingar av fristående skolors verksamhet. Där är man också inne på en försämring av nuvarande lagstiftning. Om man skulle införa det skulle man också få en oklarhet när det gäller kommunens uppgifter och Skolverkets uppgifter. Skolverket har tillsynsuppdraget. Det är den myndighet som har tillsynsansvaret. Skulle kommunen också glida in på detta tillsynsansvar och få en sådan skyldighet blir gränsen oklar. Risken att tillsynsverksamheten blir sämre bedömer vi som så stor att vi också avstyrker detta förslag. Det innebär alltså att vi yrkar avslag på dessa fyra punkter, och jag tycker egentligen inte att detta är så stora frågor. Jag är lite förvånad över att förslagen kom. I själva verket är den vanligaste frågan som jag har fått när det gäller denna proposition är varför regeringen lägger fram denna proposition nu. Det är en bra fråga, eftersom vi har två kommittéer som håller på att arbeta med just dessa frågor, Skollagskommittén och Gymnasiekommittén. De beräknas vara färdiga i slutet av året. Och det vore väl klokt att invänta deras synpunkter. Då tror jag att förslagen, inte minst på dessa fyra punkter, skulle ha varit lite bättre genomtänkta och kanske ha haft ett bättre underlag än det som finns nu. Hur som helst får vi anledning att återkomma till flera av dessa frågor som tas upp när utredningarna är färdiga. Jag fick en fråga från bl.a. Lennart Gustavsson. Han frågade vad jag tyckte om Livets Ord. Jag är inte säker på att jag förstod den frågan rätt. Skolverket har haft en tillsyn över Livets Ords skola som har lett till anmärkningar. Vi får väl glädjas över att Skolverket nu har fått fart på sin tillsyn och att den fungerar. Självfallet lägger jag mig inte i deras tillsynsarbete. Men det var kanske inte rätt svar på frågan.
Fru talman! Jag håller med Gunnar Goude om att grunden i dagens system är bra. Men det finns också brister, och det är därför som denna proposition lades fram i höstas. Dessa brister vill vi rätta till. I flera fall handlar det faktiskt om att förtydliga lagen så att den bättre kan förstås. Jag håller också med om att alla skolor ska vara fria skolor, men inte när det gäller målen. Däremot ska det naturligtvis, och så är det också, stå varje skola fritt att välja den pedagogiska linje eller andra arbetsmetoder som man vill för att nå dessa mål. Och självklart ska man också kunna välja att samverka med andra. Det är bara bra om man gör det. Däremot kan jag inte hålla med Gunnar Goude när han säger att det kan finnas andra än kommunerna som vi kan lägga plikten på att det alltid ska finnas en plats i skolan för varje barn eller ung människa vid varje tillfälle. Här tycker jag att det är lite oklart var Miljöpartiet står. Menar Miljöpartiet att det finns någon annan än kommunerna som staten skulle kunna vända sig till med detta uppdrag? Vem är det i så fall som staten skulle kunna ålägga att ha skolverksamhet? Det ska naturligtvis vara fritt för dem som vill, efter viss prövning, men inget åläggande. Kanske bygger miljöpartimotionen delvis på ett missförstånd. Man skriver att kommunernas beslut om hur man organiserar skolhälsovård, gratis bad och fri entré på museer och sådana saker skulle kunna påverka skolpliktskostnaden. Så är det självfallet inte. Det är gripet ur luften. Kanske skulle det bli bättre jordmån frampå höstkanten för att diskutera de här frågorna mer ingående. Jag hoppas att det blir så.
Fru talman! Jag har också förstått att det på en del punkter handlar om att förtydliga lagen. Det finns också majoritet i utskottet för flera av de förslagen. Jag nämnde t.ex. inte kraven på behöriga lärare eller kraven på utbildade lärare som enligt förslaget är likställda för de fristående skolorna och de kommunala skolorna. Jag tycker ändå att det inte var så bråttom utan att man kunde ha inväntat de utredningar som arbetar. De kanske hade kommit med ännu bättre förtydliganden på de här punkterna. Risken är nu att de kommer fram till ett något annorlunda resultat på några av punkterna så att vi får ändra en gång till. Nåväl, huvudfrågan gällde om jag tyckte att det fanns någon annan än kommunen som staten skulle vända sig till när det gällde ansvaret för skolplikten. Det tycker jag absolut inte. Den ska naturligtvis ligga på kommunen. Men den ska inte vara riktad till en kommunal skola eller en fristående skola. Det vi vänder oss emot är att det här förslaget innebär att man schablonmässigt skulle ge större stöd, i förarbetena nämns 5 % eller 10 % mer pengar, till de kommunala skolorna än till de fristående. Det skulle bl.a. innebära att om man är en kommunal skola som inte alls har några åtaganden som har med skolplikten att göra skulle man ändå få 10 % mer än de fristående skolorna. Det kan vi inte se någon rim och reson i. Den nuvarande lagstiftningen är bättre. Där sägs att skolan ska få ersättning enligt de åtaganden som skolan gör. Har skolan åtaganden som har med skolplikten att göra, reserverar lokaler, håller viss överkapacitet när det gäller lärare eller får vidta åtgärder av något annat slag, ska den ha ersättning enligt nuvarande lag. Det är helt klart. Varför kommunala skolor som inte har detta åtagande ändå skulle få ett sådant här schablontillägg är för oss obegripligt. Dessutom är själva utpekandet av de fristående skolorna som sådana som inte skulle kunna delta i det här arbetet olyckligt eftersom det skiljer de här grupperna av skolor åt. Vi vill att samtliga skolor ska kunna medverka i det kommunala skolväsendet till gagn för kommunens barn och elever.
Fru talman! Jag är inte säker på att jag är helt på det klara med hur Miljöpartiet tänker på den här punkten. Det är ju en självklarhet att inte staten riktar sitt uppdrag till de enskilda skolorna beroende på om de är kommunala eller fristående. Det är till kommunen som huvudman för skolväsendet inom sitt område som uppdraget går. Det är hos kommunen som huvudman som vi menar att det uppstår en kostnad för detta uppdrag som ingen annan kan få. Det är den kostnaden som vi inte anser att de fristående skolorna med någon självklarhet ska kompenseras för eftersom de inte har den kostnaden. Behöriga lärare är en av de punkter i den här propositionen som inte bara innebär ett förtydligande utan som faktiskt innebär en reell förbättring. Det är en kvalitetshöjning i de fristående skolorna att de ska ha samma regler för behörighet när det gäller lärare som den kommunala skolan har haft under lång tid. På den punkten är det mer än ett förtydligande. Däremot menar jag att t.ex. punkten om förklaring av rätt till bidrag är ett förtydligande. Där tycker jag nog att staten har ett ansvar för att vara tydlig, därför att det här är ett bekymmer ute i många kommuner. Det är också ett bekymmer för en del fristående skolor. Kan vi hjälpa till med att vara tydliga på den punkten tror jag att många ganska svåra diskussioner skulle redas upp, och det skulle medverka till att det gick lite enklare att komma överens ute i kommunerna mellan fristående skolor och kommuner.
Fru talman! Jag tycker nog fortfarande att jag känner att det är någon slags svävande argumentation som Eva Johansson för. Jag kan inte riktigt förstå hur resonemanget går. Jag är fullt på det klara med att kommunen ska ha ansvaret för skolplikten och att det finns kostnader i samband med det. Jag är som gammal kommunalpolitiker fullt medveten om att kommunen kan reservera medel för allt möjligt som man vill göra, varav en del har med skolan att göra. Det kan vara gemensamma åtaganden som kommunen vill göra. Det kan vara en gemensam hälsocentral som är tillgänglig för alla skolor. Det kan handla om vad man vill, ett bad eller något sådant. Men det kan också handla om reserverade pengar som man vill använda senare just för att man väntar in en grupp elever som man ännu inte vet hur stor den är. Det kan vara en invandrargrupp som kommer till kommunen t.ex. Då gör man så. Men man får akta sig för att tumma på principen att man ska ha en och samma resursfördelningsmodell till samtliga skolor. Tummar man på den principen är man också inne och tummar på principen att varje elev ska ha samma stöd från samhället för sin skolgång, oavsett om man går i en fristående eller en kommunal skola. Eleverna ska alltså inte få olika villkor nu. Det skulle de få med det här förslaget. Jag börjar nästan tycka att det mest intressanta med den här punkten ligger på det psykologiska planet, hur det kommer sig att vi inte kan få tankarna att gå samman så att det här blir klart. Vi får väl hoppas att andra kan hjälpa oss att tolka det här så att det blir ordning på det. För mig är det obegripligt att man vill ge de kommunala skolorna över lag ett schablonmässigt tillskott utan att man håller fast vid att alla skolor på något sätt också skulle ha de här kostnaderna och att man inte är beredd att involvera de fristående skolorna ens i möjligheterna att få delta i det arbetet.

Fru talman! Valfrihet och mångfald är väldigt viktiga delar av skolpolitiken. Därför är jag, regeringen och socialdemokratin i grunden positiva till fristående skolor som komplement till våra kommunala skolor. De kan betyda väldigt mycket. I många fall har de infört impulser och arbetssätt som det finns skäl att lära sig av också i den kommunala skolan. Det är inte här som den viktiga ideologiska skiljelinjen går. Fristående skolor är en viktig del av vår skolfamilj. Men lika övertygad som jag är om att valfrihet och mångfald är viktiga, lika övertygad är jag om att det också måste vara rättvisa villkor. Alla barns lika rätt måste stå i centrum, inte bara några barns möjligheter. Det är just detta som är propositionens huvudsakliga tema: mångfald, valfrihet och rättvisa villkor. Det som kan bekymra mig är att det växer fram en ny syn på skolan och på skolpolitiken i borgerligheten, framför allt ledd av Moderaterna, men också Folkpartiet är kraftigt med och uppmuntrar detta. Det är en ny syn som går ut på att skolan ska ses mer som en ensak för föräldrar och de barn som man vill ha och som ska gå i skolan, inte som en gemensam sak. Det här blir allt tydligare i de förslag som läggs fram och allra tydligast i Moderaternas förslag om skolpeng för hela landet. Också Folkpartiet stöder detta. Det ska vara en skolpeng som riskerar att göra det omöjligt att ge alla barn likvärdiga villkor. Alla barn har inte samma behov av resurser. Detta driver också på utvecklingen av skolan, från att vara en gemensam idé, en gemensam sak, till att bli en privatsak. Föräldrarna riskerar, efter att de har gjort sitt val och pengen inte räcker till, att stå där ensamma och att eleven inte får den hjälp och det stöd eleven behöver. Risken är att vi får ett system med friskolor och kommunala skolor där föräldrarna till slut står där med ett besked om att ta sin skolpeng och gå om skolpengen inte räcker till för eleven. Detta är en marknadssyn på skolan som jag inte delar. Den har väldigt lite att göra med grundidén, dvs. valfrihet, mångfald och likvärdiga villkor. Den här idén kommer igen när man lyssnar på de borgerliga partierna och deras syn på kommunen. Kommunen är i den här diskussionen inte det gemensamma grundlagsfästa demokratiska organet där vi tillsammans bestämmer om viktiga saker för vår gemensamma välfärd. Kommunen reduceras till en konkurrent, och den har som enda roll att konkurrera med fristående skolor. Det gemensamma demokratiska ansvaret riskerar att bli fattigt om den synen på skolpolitiken växer fram. Svenska skolan ska vara en kunskapsskola. Det ska gälla fristående skolor och kommunala skolor. I alla våra skolor, i hela skolfamiljen, ska strävan mot att nå kunskapsmålen dominera. Det ska gälla i fristående skolor såväl som i kommunala skolor. I alla våra skolor måste föräldrar och elever engagera sig i och ha god kännedom om de mål vi ska sträva efter att uppnå. Alla elever i fristående och kommunala skolor ska ha rätt att få en noggrann uppföljning av vad de kan och vilket stöd de kan behöva. Stödet måste sättas in tidigt så att alla elever får goda möjligheter att nå målen. Användningen av tester och prov ska vara likvärdig i kommunala och fristående skolor. I centrum ska den enskilda eleven stå och rätten till kunskap. I både fristående och kommunala skolor är det en stark gemensam idé att engagera föräldrar och elever i att leda skolans arbete, att ta fram gemensamma normer, att arbeta demokratiskt och visa respekt för varandra. Kvalitetsarbetet i kommunala och fristående skolor är oerhört viktigt. Det gäller både det interna, för att själv bedöma vart man är på väg och vilka insatser som måste göras för att få bättre resultat, men också den externa utvärderingen från Skolverket och kommunen. Fristående kommunala skolor finns tillsammans i ett gemensamt skolsystem. De har gemensamma grundläggande regler med gemensam finansiering. En gemensam värdegrund ger gemensamma kunskapsmål. Det är också helt naturligt att arbeta mer gemensamt mellan kommun och fristående skolor. Den diskussion som har förts under morgonen om synen på kommunen som en konkurrent är en omodern syn på skolpolitiken. Vi har fått fler fristående skolor. Självklart måste kommunen som demokratisk huvudman ha ansvaret för att alla barn får gå i en likvärdig skola och vara engagerad i hur det går för de fristående skolorna. Många friskolor har varit mycket bra för skolutvecklingen i och med att de har fungerat som banbrytare. Det är också viktigt med valfrihet. Den är ett viktigt välfärdsvärde. Valfrihet ger människor större möjlighet till inflytande över centrala välfärdsfrågor. Men den får inte rucka på principen om likvärdighet. Det är det som propositionen handlar om. Det är för elevernas skull som vi föreslår att alla fristående skolor också ska ha krav på behöriga lärare. Det är för elevernas skull som vi föreslår att alla fristående skolor ska vara öppna för alla elever, oavsett bakgrund, kultur eller övertygelse. Det är för elevernas skull som fristående skolor inte får ta ut avgifter från eleverna. Här svajar Moderaterna. Det är klart att det inte går riktigt ihop med den i grunden marknadsidé som Moderaterna har för skolan. Det är för elevernas skull som fristående särskolor ska ha bidrag enligt samma principer som kommunala särskolor. Det är för elevernas skull som vi ska ha samma idé och princip för fristående gymnasieskolor som för kommunala gymnasieskolor. Det ska inte vara som Folkpartiet vill som vill behålla en prislista där det kan bli olika villkor för elever i samma kommun. Det är inte rimligt. Det finns inget gehör för det bland människor. Det är dessutom viktigt att inse att när kommunerna har detta gemensamma ansvar som vi har gett dem i demokratiska former för alla våra barns rätt till en bra skolgång, innebär det också att kommunerna har kostnader som en fristående skola inte har. Det är tydligen svårt att komma fram till att det finns en skolpliktskostnad som innebär att fristående skolor i dag överkompenseras om kommunen inte får möjlighet att ta hänsyn till denna kostnad. Kommunen har ansvaret för alla eleverna i kommunen och ska alltid vara beredd att ta emot och lösa ännu en elevs problem. Det borde finnas en uppslutning kring detta i denna kammare. Vi kan inte ha ett system där fristående skolor överkompenseras. Rättvisan ska vara grund. Det ska vara valfrihet, mångfald och rättvisa. Det är också för elevernas skull som jag skulle vilja se att fristående skolor ingår i kommunernas arbete med uppföljning och utvärdering. Det är kommunernas ansvar. Kommunerna måste bli allt bättre på att arbeta med detta. Skolverket har sin viktiga roll gentemot fristående skolor och kommunala skolor. Men huvudansvaret för verksamheten ligger hos kommunerna. Här finns en önskan från fristående skolor att få samverka tätare med kommunerna. Här finns t.o.m. moderata kommuner som säger att de skulle kunna ställa upp på detta. Det är märkligt att man reducerar kommunens roll till att bli ett särintresse när kommunen är den som ansvarar för skolgången. Förtroendet för fristående skolor blir stärkt av att människor känner att det finns en kontinuerlig granskning och kvalitetsuppföljning. En viktig diskussion vi för i dag men som vi också har framför oss är risken för att vi får en "marknadifiering" av skolan, att kommersiella intressen blir allt starkare inom skolvärlden. Det finns en risk att vi ser kedjor växa fram och etablera sig på börsen med stora vinstkrav som efterhand knuffar undan det som är så fint med fristående skolor, dvs. föräldrarnas engagemang, elevernas engagemang, en pedagogisk idé, en förnyelsetanke i botten som samlar människor till ett gemensamt arbete. Vi får en helt annan syn på skolan än den i dag. Jag vill inte se en sådan utveckling. Därför är det väldigt viktigt att vi ser över formerna för hur det ska vara möjligt att ta ut vinst från en fristående skola. Det är inte så att fristående skolor ska gå med underskott. De får gärna gå med överskott. De ska naturligtvis planera för framtiden. Men drivkraften för skolutveckling får inte bli drivkraften efter vinst. Det som då blir möjligheten till vinst är när inte elevens och föräldrarnas valfrihet dominerar utan när skolan börjar välja bland eleverna. Det är där möjligheten finns till att föra vidare en vinst till aktieägarna. Alla ska ha rätt till lika utbildning. Mångfald och valfrihet är viktiga välfärdsvärden. Kommunen har ett brett ansvar, inte bara som skolhuvudman utan som den demokratiska organisation som ansvarar för att alla elever har en bra skolgång. Skolan är inte en privatsak utan en i grunden gemensam fråga. Det är det som genomsyrar denna proposition. Jag ser möjligheterna att efter valrörelsen fortsätta resonemanget både med friskolorna men också med fler partier i riksdagen, för att få en bred uppslutning kring rättvisa villkor mellan kommunala och fristående skolor.

Fru talman! Jag ska försöka fatta mig kort. Avslutningsvis berörde utbildningsministern de problem vi står inför i dag. Det här är ett förslag som har tagits fram av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Om det inte händer någonting anmärkningsvärt kommer många av förslagen att inte kunna genomföras. Det är ett val i september. Om det valet ger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet en majoritet i kammaren, är man i Socialdemokraterna då beredd att återkomma med de förslag som eventuellt inte går igenom i dag? Vänsterpartiet ser gärna att man återkommer i frågan.
Fru talman! Vi har visat väldigt tydligt vilka förändringar vi vill göra. Det är vår övertygelse att det är bra med fristående skolor, men det är också vår fasta övertygelse att villkoren måste vara rättvisa. Jag är alldeles övertygad om att de flesta människor tycker att det är en ganska rimlig grundhållning, och jag tror att vi får uppslutning kring den. Den här frågan kommer självklart att vara levande också i valrörelsen. Sedan får vi se vad valresultatet blir. Jag ser gärna att vi samlar ännu bredare majoriteter kring en sund och riktig syn på skolpolitiken. Men det får bli en fråga som vi får resonera om under valrörelsen och efter det att vi har ett valresultat i kammaren.
Fru talman! Jag vill anknyta till den situation vi har i kammaren. Under den här mandatperioden har skolpolitiken präglats av ganska många höger-vänster-frågor. Skolan har varit ett ideologiskt vägval. Vi har tillsammans med Miljöpartiet, som nu tyvärr inte är med, genomfört en mängd insatser på skolans område, alltifrån förstärkningar av förskolan och riktade resurser till skolan till en ny lärarutbildning. Allt detta har vi genomfört. Vi ska också komma ihåg att de flesta reformer har genomförts i strid med borgerligheten. Nu öppnar man för breda lösningar och säger att denna fråga får vi hantera tillsammans i ett brett perspektiv. Det vore därför intressant att veta vilka andra partier som är aktuella för utbildningsministern. Utbildningsministern måste, utifrån dagens debatt, kunna göra någon tolkning. Är det Centern eller Folkpartiet, eller måhända Kristdemokraterna eller Moderaterna, som är tänkbara samarbetspartner när skolan ska förändras i framtiden?
Fru talman! Det är naturligtvis en väldigt spännande fråga att spekulera kring. För mig och Socialdemokraterna är det viktigt med rättvisa villkor. Vi kommer inte att kompromissa när det gäller synen på rättvisa villkor. Det innebär att vi måste ta bort den överkompensation som i vissa fall finns i dag när det t.ex. gäller friskolorna. Det innebär också att vi måste få en tydligare dialog, där kommunernas totala ansvar för att alla barn ska få en bra skolgång också finns med i beslutsgången om fristående skolor. Vi har i kammaren sett att ett moderat parti med Folkpartiet i sitt följe är berett att i skolfrågorna gå vidare mot höger. Det handlar om alltifrån sortering som idé i grundskolan, dvs. att den gemensamma idén om att barn ska få träffa varandra sopas undan, till skolpengssystem och alltfler marknadslösningar. Man ser på skolan på samma sätt som på McDonalds, stod det i Svenska Dagbladet för några veckor sedan. Jag tror inte att den klyftan, som har växt, kommer att kunna överbryggas under mycket lång tid. Jag tror inte heller att borgerliga väljare i mitten håller med om Folkpartiets skolpolitik. Låt oss därför se hur väljarna bedömer de olika borgerliga partierna. Även Miljöpartiet har möjligheter att senare återkomma till ett resonemang.
Fru talman! Skolministern talar sig varm för valfrihet, mångfald och rättvisa. Det är begrepp som tilltalar oss kristdemokrater. Men jag har lite svårt att få det hela att gå ihop. Jag vill därför fråga skolministern: På vilket sätt gynnas begreppen valfrihet, mångfald och rättvisa av att man tillskapar en ny nämnd eller en politisk överrock, som jag uttryckte det? På vilket sätt gynnar det valfriheten, mångfalden och rättvisan? Misstror skolministern Skolverkets tjänstemän, som i dag har hand om tillståndsgivningen?
Fru talman! Jag är helt övertygad om att det behövs en förstärkning på Skolverket just i fråga om konsekvenserna för kommunens möjlighet att ge alla barn en bra skolgång. Det handlar inte om konkurrenten eller institutionen, utan just om kommunens möjlighet att ge alla barn en bra skolgång. Det måste göras en ännu mer djupgående bedömning av det, särskilt som vi har minskande ungdomskullar framför oss och det kan bli så att saker och ting ställs på sin spets. Kommunen kan få svårigheter att ge alla barn, och de som inte går i den friskola som ska bildas, en bra skolgång. Alla seriösa politiker vet att man måste göra en djup bedömning av det, och då behövs det också kunskaper från kommunens värld, från friskolornas värld och från statliga representanter, som kan föra den här dialogen. Jag är helt övertygad om att till den punkten kan vi också komma med friskolorna, att vi kan se att för deras goda framtids skull behövs också möjligheten till dialog. Jag tror då att den här nämnden är ett väldigt bra förslag. Där kan man samla representanter från friskolevärld, från kommuner och från stat för att just göra en bedömning av om kommunen kommer att få svårigheter att ge alla barn i kommunen en likvärdig och god utbildning. Det är för mig en väldigt väsentlig frågeställning. Den är egentligen mer väsentlig än olika typer av specialregler. Det här är en väldigt djup ideologisk fråga: allas rätt till god utbildning.
Fru talman! Skolministern säger att det här är en förstärkning av Skolverket. Men skulle inte den förstärkningen ha kunnat genomföras på ett annat sätt än genom att man tar in politiker i besluten? Jag befarar att det med majoriteten under en viss mandatperiod blir en styrning åt vänster, och när majoriteten skiftar blir det en styrning åt höger. Skulle det inte ha varit mycket riktigare att i stället stärka Skolverket med oberoende tjänstemän? Man vill ge kommunerna rätt att bedriva tillsynsverksamhet. Jag kommer från Norrbotten - Thomas Östros har också sina rötter där - och där har varenda friskola nekats tillstånd från kommunen. Vad kommer det här att innebära i framtiden i Norrbotten? Jo, om kommunerna är de som ska utvärdera friskolan kommer de att nedklassa friskolan och säga att den inte klarar kraven enligt deras bedömning. Då har Skolverket och den nya nämnden inget annat att göra än att dra in tillståndet. Jag ser en stor risk i det här.
Fru talman! Jag tror att Erling Wälivaara har missförstått idén bakom att fristående skolor också ska vara med i kommunens kvalitetsarbete. Det innebär inte att Skolverkets kvalitetskontroll och tillsyn ska bort - det är ju en central statlig myndighet för detta. Det finns en önskan hos många fristående skolor, men också en vilja hos många kommuner, att samarbeta bättre. Så är det också i kommuner där man inledningsvis kan ha varit motståndare till en friskola. Man har ju ansvaret för alla barns skolgång. Det är väldigt viktigt att man i kommunen har god kännedom om också de friskolor som är fristående i kommunen. Och man kan faktiskt befrukta varandra i ett sådant arbete. Men här finns den grundläggande synen, och det är en väldig skillnad mellan kristdemokratin, som det verkar, och socialdemokratin hur man ser på kommunen. Ni kristdemokrater har reducerat kommunen till att vara en producent och ett särintresse, men ni ser inte kommunen som det demokratiska organ som har ansvar för att alla barn får en bra skolgång. Har man den utgångspunkten blir det naturligt med detta samarbete. Det har ändå varit roligt att se att en och annan borgerlig kommun har sagt ja till det här förslaget därför att de också ser det som naturligt. Jag menar att en bättre dialog kommunalt också är bra för de fristående skolorna. Men också utvärderingen av tillstånd att starta en friskola, att få en mer allsidig bedömning av möjligheten att ge en bra skola till alla barn, är en viktig del i att utveckla mångfalden i skolan.
Fru talman! Jag förstår att skolministern vill göra upp med Vänstern här i kammaren. Lennart Gustavsson har ju tydliggjort här att Vänstern är emot friskolor och att man helst vill bli av med dem. Han är t.o.m. emot rätten att välja kommunal skola. Det är klart att det inte är så roligt att resonera om det nu, även om skolministern har många kamrater i sitt eget parti som tycker så. Likväl tycker jag att vi borde kunna få ett tydligare besked om vad vi har att vänta om vi får en fortsatt socialdemokratisk regering efter valet. Vad är det då som återkommer, och på vilket sätt kommer man att skärpa reglerna visavi de fristående skolorna? Jag nämnde i mitt inledningsanförande alla de skolor som drivs i bolagsform i dag. Det handlar om 433 skolor - jag har listan här. Uppenbarligen är det en nagel i ögat också på Thomas Östros. Jag skulle vilja veta vad beskedet är till de elever som går i de skolorna. Sedan blir man lite bekymrad över att skolministern fullständigt blundar för det som är problemet när det gäller en likvärdig utbildning. Den likvärdiga utbildningen är grunden i den svenska skollagen. Vi är helt överens om det. De stora skillnaderna och problemen i dag finns ju i de kommunala skolorna. Det är otroligt stor skillnad på vad utbildningen får kosta i en skola i förhållande till en annan, hur verksamheten bedrivs, hur kvaliteten ser ut osv. Här försöker man påstå att friskolorna utgör ett problem i det sammanhanget. Så är det ju inte. Tvärtom skulle en vettig bidragsfördelning och en nationell skolpeng kunna ta bort en del av de orättvisor som finns och som försvårar inte minst för många kommunala skolor att ge alla barn en undervisning av hög kvalitet. Jag kommer inte ihåg de generella siffrorna här och nu, men vi vet att man i snitt får ungefär 508 kr till läroböcker i den vanliga grundskolan. Men vi har skolor där det inte finns mer än 175 kr i dag, och det är kommunerna som har ansvar för det. Kommunerna är ingen garant för detta, utan det krävs helt andra tag. Så försök inte blanda bort korten för att slippa diskutera friskolepolitiken!
Fru talman! Det är häpnadsväckande om inte Beatrice Ask själv känner en liten ilning i magen när det gäller den politik som ni skissar upp och vad den kan få för konsekvenser på lite längre sikt. Det handlar om skolpeng och vinstintresse i skolan. Vilket skolsystem kommer att skapas? Vad blir det för möjligheter att bedriva en skola som ger alla lika möjligheter? När det gäller skolpengssystemet undrar jag hur ni ska göra det möjligt för barnen att verkligen få resurser efter behov. I dag får de det i och med att skolan ansvarar för alla barnen, och de som behöver extra resurser måste få det. Men en förälder kan stå med sin skolpeng och veta att det är hans eller hennes summa och att den inte räcker till för de särskilda behov som hans eller hennes barn har. Vart vänder man sig då? Ska man vända sig till några andra föräldrar och be att få låna av deras skolpeng? Ska man vända sig till den superstatliga myndighet som har konstruerats, som har räknat ut denna skolpeng? Man tar bort idén om den gemensamma skolan, och det är väldigt farligt. Samtidigt introducerar man ett vinstintresse. Det sätt som finns att få vinst är att sortera bland eleverna. Hur ska man annars lyckas få vinst? Om man tillhör en börsnoterad koncern har man vinstkrav - annars faller börskursen. Så ska det fungera i en marknadsekonomi. Då blir den naturliga signalen nedåt till alla skolor: Se nu till att öka avkastningen! Hur gör man det i en skola med skolpeng? Jo, man ser till att ta sig an de elever som kostar minst, så att man kan ta en del av överskottet. Det finns oroande tecken, t.ex. när Moderaterna nu driver skolutvecklingen i Stockholm tillsammans med Folkpartiet. En helt ny stadsdel byggs, Hammarby sjöstad. Den är stor som en liten kommun i Sverige med 10 000-15 000 invånare i framtiden. Man har politiskt bestämt att här icke ska finnas någon kommunal skola eller någon kommunal förskola. Rätten att välja en kommunal skola ska redan från början politiskt uteslutas. Jag tycker att det visar väldigt tydligt vad ni vill i riket med skolpeng och vinstintresse och vad det innebär för allas lika möjligheter.
Fru talman! Nu börjar vi hamna på torgmötesnivå. Skolministern vet att det förslag till ett gemensamt finansierat skolväsende som Moderaterna har lagt fram i form av en nationell skolpeng också innebär att man ger särskilt stöd för elever som har sådana behov. Vinstintresse i skolvärlden är inte heller någonting som har dykt upp nu. Det finns skolor som drivs i företagsform. Men det som reglerar hela verksamheten är de regler som vi har lagt grunden till i form av prövning av Skolverket och annat. Det är undervisningens kvalitet som står i centrum. En viktig princip som har funnits med under hela resans gång är att skolan ska vara öppen för alla. Annars får man inte ens starta. Det går inte att sortera bort elever. Jag vill påminna Thomas Östros om att jag som skolminister lade fram just det förslaget, därför att öppenheten och respekten gentemot alla dem som vill välja en fristående skola är grunden. Det är också därför som vi, till skillnad från skolministerns samarbetspartner i Vänsterpartiet, anser att rätten att välja också måste finnas i det kommunala skolväsendet. Man ska inte bli hänvisad till en skola som politiker eller byråkrater tycker är bra, utan man ska själv ha möjlighet att välja. Och alla, inte bara några, ska ha den chansen. Det är ju en knepighet, men skolministern talar om en negativ inställning till att driva skolor i företagsform. Det innebär dessvärre att vi har mer än 400 skolor som är hotade om Socialdemokraterna och Vänstern får bestämma. Det är viktigt att Socialdemokraterna kan ge besked till de elever som det handlar om. Till sist vill jag bara säga att man kan se alla de här farorna, och Thomas Östros gör nu detta. Han målar upp alla avarter som kan tänkas växa fram därför att det finns en valmöjlighet och därför att man kan starta fristående skolor. Men vi kan titta på de utvärderingar som görs. Inflytandet är bättre och resultaten är fantastiska i de flesta friskolorna. De når på nästan alla punkter resultat som vi har anledning att se positivt på och inte kritisera. För oss Moderater är det innehållet, inte formen, som är det centrala. Jag tror att det vore bra om även Socialdemokraterna snart kunde komma fram till den insikten.
Fru talman! Det är naturligtvis en väldigt tydlig skillnad i ideologisk grundhållning när det gäller synen på vinstintresset som drivkraft i skolutvecklingen. Jag tror inte att det är den positiva drivkraft som skolan behöver. Däremot är jag en varm vän av mångfald och valfrihet. Jag tycker att det är oerhört fint när föräldrar och elever tillsammans är engagerade och tillsammans med lärare aktiverar sig i en kommunal skola eller i en fristående skola. Det är mycket bra. Men ser inte Beatrice Ask att vi med hennes resonemang hamnar på det sluttande planet där man överlåter skolans drivkraft inte till det som vi nu talar om utan till en strävan efter vinst? Samtidigt är hon beredd att organisera så att man redan genom skolpengssystemet gör det omöjligt att ge alla barn likvärdiga villkor. Dessutom öppnar man för en kommersialisering av skolan. Det bekymrar mig. När vi nu tittar vidare på associationsformer är inte frågan om det ska vara bolag eller inte bolag viktig. Det kan man lösa på många olika sätt, och det ska bli spännande att se vad utredaren kommer fram till. Frågan är om vinstintresset ska vara den centrala drivkraften för skolutvecklingen. Jag tror att vi kan finna breda majoriteter i den här kammaren. Jag tror inte ett ögonblick att vi gör det hos högern men i många andra delar av denna kammare.
Fru talman! Thomas Östros sade i sitt anförande att Folkpartiet alltmer tycker att skolan ska vara en privatsak. Jag förstår inte hur Thomas Östros kan komma fram till det. Det är ett märkligt påstående med tanke på att de debatter som bl.a. utbildningsministern och jag har haft handlar om att Folkpartiet vill skärpa kraven på den nationella uppföljningen, skärpa kraven när det gäller hur skolan ska nå målen och skärpa uppföljningsinstrumenten genom nationella prov, betyg och stöd till elever som behöver det. Det handlar om krav på behöriga lärare osv. Det är alltså precis motsatsen. Skolan är inte en privatsak. Skolan är samhällets ansvar för att alla ska få jämlika livschanser. På tal om att skolan ska vara till för alla ska jag passa på att fråga utbildningsministern om en av många brister i den här propositionen. Det finns fortfarande ingen tydlig garanti för att elever med funktionshinder och elever med särskilt behov av stöd ska få de bidrag som de är berättigade till i den kommunala skolan om de väljer fristående skolor. Jag skulle vilja höra hur regeringen har tänkt. Varför är inte reglerna och lagarna lika för alla när det gäller just behov av stöd i de fristående skolorna?
Fru talman! När det gäller den frågan menar jag att man ska arbeta med likvärdigheten som grund. Bland de kommunala skolor som finns får detta också hanteras lite grann utefter de möjligheter som finns. Hur ska vi se till att använda oss av de goda investeringar som har gjorts t.ex. för att hjälpa elever med olika typer av handikapp att få en bra skolgång? Det ska vara samma grundläggande idé där mellan de kommunala och de fristående skolorna, enligt min uppfattning. Jag menar att Folkpartiet tyvärr med ganska stora kliv gått till höger i skolpolitiken, samtidigt som man försöker försköna den verklighet man själv ansvarar för på olika håll i landet. Att t.ex. Stockholm har haft en starkt positiv utveckling av antalet friskolor skulle alltså bidra till att Stockholm nu går så bra, som man säger, i skolfrågorna. Tittar vi på andelen elever i fristående skolor ser vi att den visserligen har ökat från drygt 7 % till nästan 9 % mellan 1997 och 2000. Men andelen elever i grundskolan som inte har nått målen i ett eller flera ämnen har under samma period ökat från 16,7 % till 26,9 %. Någon självklar koppling finns alltså inte. Jag menar att man måste ha rättvisa som grund om man vill driva mångfald och valfrihet. Det är socialdemokratins grundläggande ideologiska hållning. När nu Folkpartiet dessutom strävar efter att införa skolpengssystem på samma sätt som Beatrice Ask och Moderaterna och avvisar alla tankar på att minska vinstintresset som drivkraft i friskolorna ställer ni er på precis samma sida och precis samma plattform som högern. Jag är inte alls säker på att ens era egna väljare vill se en sådan utveckling.
Fru talman! På tal om rättvisa sade utbildningsministern att det ska vara samma regler för stöd till funktionshindrade och andra med samma stödbehov. Men varför är det inte det då? I dag säger inte lagen och bestämmelserna att kommunerna är skyldiga att ge de ersättningar för t.ex. funktionshindrade elever som går i fristående skolor som man gör i de kommunala skolorna. Därför blir frågan: Tänker utbildningsministern komma tillbaka med sådana förslag? Det här är lite av samma diskussion som vi hade för 10-15 år sedan ute i kommunerna, då många såg jätteproblem med att handikappade skulle få välja vilken kommunal grundskola de ville. Det skulle bli för dyrt, och det skulle bli för besvärligt att anpassa. Så småningom har detta vuxit ut så att vi nu, så långt det över huvud taget är möjligt, låter dem göra det. Men fortfarande har vi de fristående skolorna, där regeringen inte vill låta gymnasieskolan sätta in de stödprogram som kommunala gymnasieskolor har och där rätten till stöd för funktionshindrade inte finns. Det tycker jag är beklagligt. Vad menar egentligen utbildningsministern med att samma regler ska gälla? De gör ju inte det i dag.
Fru talman! Det är riktigt som Ulf Nilsson säger: Valfriheten är grunden också här. Så långt det över huvud taget är möjligt, sade Ulf Nilsson, och det är ju den verklighet som fortfarande finns i många kommuner. Detta gäller så långt det över huvud taget är möjligt. Ibland kan konsekvenserna vara sådana att man blir tvungen att säga: Nej, den här gången gick inte valfriheten först, utan vi var tvungna att säga att det är den här skolan som är bäst anpassad för den här elevens behov. Det är den beskrivning som Ulf Nilsson ger av dagens verklighet, och det är den jag menar ska gälla också i valet mellan kommunala och fristående skolor för elever med olika typer av handikapp. Elevens rätt ska stå i centrum, men ibland ställer verkligheten sådana villkor att man måste formulera sig som Ulf Nilsson gör: så långt det över huvud taget är möjligt.
Fru talman! Det var mycket fint vi fick höra i utbildningsministerns anförande. Det var många fina ord och meningar. Han pratade bl.a. om likvärdiga och rättvisa villkor för alla elever - det håller jag med om; Det är oerhört viktigt. Han pratade också om att valfriheten och mångfalden är oerhört viktiga. Men är de viktiga för alla, tycker utbildningsministern, eller är de viktiga för de stora delarna? Ulf Nilsson var inne på rätten för ett barn med behov av särskilt stöd att kunna välja att gå i en friskola. Ska vi gå in och säga att rätten och de lika villkoren gäller de allra flesta eller bara några få, men ni här ute har inte den möjligheten? Är det rättvisa? Är det likvärdiga villkor för alla, utbildningsministern? Den andra delen jag vill fråga om gäller det individuella programmet. Regeringen säger i sitt förslag att det inte finns möjlighet än och att vi ska invänta den gymnasieutredning som pågår just nu. Varför kan vi inte i denna viktiga fråga ge de elever som måste gå det individuella programmet för att sedan kunna gå vidare möjlighet att gå i en friskola? Regeringen har visat att man kan ta beslut om andra delar i dag trots att även de diskuteras i kommittéer och utredningar. Varför har man valt att rättvisa för just dessa elever inte ska finnas med i betänkandet?
Fru talman! I den här propositionen likställer vi fristående grundsärskolor med kommunala särskolor. Också det är ett viktigt steg för att skapa likvärdiga villkor. Det är ett viktigt och bra steg som jag tror att vi är överens om i hela kammaren. Sedan måste vi alltid, framför allt i kommunerna, arbeta för att valfriheten också för den som har ett handikapp, ibland ett ganska svårt handikapp, ska bli en reell möjlighet, så att de investeringar som behövs finns där och de verktyg och den hjälp man behöver finns där. Det gör man i stor utsträckning i kommunerna. Men det är precis som Ulf Nilsson sade: Fullt ut har man inte nått dit. Min grundinställning är att det ska vara samma principiella hållning när det gäller fristående skolor. När det gäller det individuella programmet är det viktigt - och inte något slags utredningstaktiskt resonemang - att vi nu sitter i en gymnasiekommitté med alla partier representerade för att bygga framtidens gymnasieskola. Där ställs väldigt grundläggande frågor. Bl.a. ställs frågan om det individuella programmet ska finnas kvar i framtiden eller om man måste finna andra lösningar. Medan detta arbete pågår - det ska bli klart under detta år - menar jag att det är klokt att invänta kommitténs beslut. Därefter kan man ta ställning till frågan om de fristående skolorna och den lösning som har kommit fram i utredningen. Något annat tycker jag inte är ett riktigt seriöst sätt att arbeta på.
Fru talman! Det låter ju bra när utbildningsministern pratar om lika villkor. Men jag tycker ändå att det blir en snedvridning i argumentationen. Det blir helt enkelt inte trovärdigt. Vi har ju möjlighet att säga: För att vi ska få de här lika villkoren för alla, oavsett om det är ett barn med behov av särskilt stöd eller ett annat barn, ska vi se över systemet. Vi ska se över riktlinjerna, och vi ska ge möjligheten att ge resurser till den skola som det här barnet väljer att gå i. Det är här jag funderar på hur skol och utbildningsministern tänker. Är han beredd att gå vidare och se över de här sakerna? Vad gäller det individuella programmet vet vi att det finns i dag. Jag hoppas också att vi i framtiden inte ska behöva det individuella programmet, för då ska vi ha satsat så stort på grundskolan och sett till att alla elever får det stöd, den utbildning och de kunskaper som varje elev har rätt till. Men just i dag finns det individuella programmet, och det finns ingen möjlighet eller valfrihet för de eleverna att välja att gå på en friskola. Är det då inte rätt att så länge detta program finns, som i dag är Sveriges tredje största program, ge en möjlighet även för de eleverna att välja?
Fru talman! Jag tycker att min argumentation när det gäller gymnasieskolan och det individuella programmet i grunden är stark. Vi ser ju över hela systemet. Sofia Jonsson vill nu ta ytterligare ett steg innan vi, om några månader, har bestämt oss i kommittén för hur det nya systemet ska se ut. Jag tycker inte att det är rimligt. Låt nu kommittén arbeta och komma fram till den långsiktiga syn vi har på gymnasieskolan! Jag hoppas att det finns goda möjligheter att föra resonemang också med Centerpartiet i den frågan. Men innan vi ser resultatet av detta tycker jag inte att vi ska ta ytterligare ett steg i fråga om det individuella programmet, särskilt inte när det ifrågasätts i kommittén. När det gäller synen på handikappade elevers möjligheter att välja tror jag att jag delar precis samma grundsyn som Sofia Jonsson. Valfriheten ska gälla för alla. Sedan har vi en verklighet där kommunerna naturligtvis jobbar hårt för att det ska fungera men där det ibland kan stupa på att investeringen är gjord i en skola till stor kostnad och att man för stunden inte kan bära ytterligare en investering utan stora konsekvenser för kommunens möjligheter i övrigt. Detta är en verklighet som centerpartistiska, moderata och socialdemokratiska kommunpolitiker lever med. I den meningen har vi inte nått ända fram, men jag tycker att grundprincipen ska vara lika möjligheter att välja.

Fru talman! Då jag lyssnar på debatten och hör utbildningsministern tala om propositionen får jag en lite underlig känsla av att man hamnar snett. Vi har ju lagar och regelverk för de fristående skolorna som har stiftats relativt nyligen på förslag av den socialdemokratiska regeringen, och de har fungerat väl för de fristående skolorna. När den här typen av propositioner läggs fram får man väl lätt en bild av att läget på något sätt skulle vara dåligt. Vi har ett regelverk som uppfyller just det som Thomas Östros talar om. Mångfalden, rättvisan och valfriheten finns där, och det är också tänkt att detta regelverk ska fundera. Jag plockar upp några punkter som jag tycker är viktiga och vill förstärka. Det finns vissa brister i verkställigheten av lagar och regler, och i det sammanhanget har naturligtvis Skolverket en nyckelroll. Jag tycker att det nu är bra att få höra att Skolverkets insatser måste stärkas. Det gäller naturligtvis beträffande både tillsynen och rådgivningen till kommunerna. Debatten har fått en lite ideologisk vinkling, som jag väl kan haka på. Vi i Miljöpartiet vill inte se marknadskrafterna som drivfjäder i utvecklingen av det svenska skolväsendet, men vi vill inte heller ha en alltför stark fokusering på kommunens makt. Jag blir lite orolig när jag hör Thomas Östros tala om å ena sidan kommunens värld och andra sidan friskolornas värld. Kanske var det inte tänkt så, men det sades faktiskt på det sättet, och då hajade jag till. Vi får väl försöka vänja oss vid tanken att de fristående skolorna är en resurs för kommunen och att det kommer att bli en utveckling i rätt riktning när de accepteras som en del av kommunens skolväsende.
Fru talman! Det sista som Gunnar Goude sade var som hämtat ur propositionen. Vi skulle kanske ha behövt några veckor till av resonemang för att Gunnar Goude riktigt skulle se att propositionen innehåller just denna enkla men ändå i dag lite avancerade tanke att kommunen faktiskt är det demokratiska organ som har det övergripande ansvaret. Det finns skolor med kommunal huvudman, och det finns fristående skolor, men använd aldrig begreppen särintresse eller konkurrens om vårt gemensamma demokratiska organ på lokal nivå! Har man den utgångspunkten faller det ut ganska naturligt att kommunen naturligtvis ska ha en roll när det gäller kvalitetsarbete och uppföljning beträffande alla skolor inom kommungränserna. Man har ett ansvar för alla elever i kommunen. Vi förnekar inte Skolverkets väldigt viktiga roll, men det är en demokratisk uppgift. En fristående skola har allt intresse i världen av att vara öppen för insyn och av att samverka med sin kommun. Detta gäller också för fristående skolors framtid. Diskussionen böljar fram och tillbaka. Vi ser ibland exempel på fristående skolor med riktigt dålig kvalitet, upprörda elever och besvikna föräldrar, och då riskerar vi att få en pendelsvängning åt det andra hållet. Det är därför som jag vill se en närmare relation och en tydligare dialog, där kommunen inte som särintresse utan som ansvarig för all skolverksamhet, i alla fall för elevernas rätt till en likvärdig skola, står för en viktig del. Jag hoppas att Gunnar Goude skulle kunna ta till sig detta. Jag är vidare besviken på att Gunnar Goude inte delar regeringens bedömning att det ska vara valfrihet och mångfald men ingen överkompensation. Kommunens reella kostnader för det ansvar som den har måste också kunna synas i resursfördelningssystemet.
Fru talman! Det är väldigt svårt att diskutera den här propositionen, som egentligen skulle ha kommit efter det att utredningarna var klara. Diskussionen böljar, säger utbildningsministern och talar om insynen och öppenheten i skolan osv. Allt det här finns tydligt och klart inskrivet. Det är inget nytt - det ska bara effektueras. Friskolorna vill inget hellre än att få en bättre dialog med kommunerna. Dialogen är inskriven i det nuvarande regelsystemet, och i den finns det inga brister. Kommunen har insyn. Friskolorna har skyldighet att ställa upp på utvärderingar, uppföljningar osv. Grundteserna om mångfald och rättvisa är också mycket väl representerade inte bara i propositionen utan också i det betänkande som vi nu förhoppningsvis får en majoritet för. På den punkten har inget ändrats. Vi får tillfälle att återkomma till debatten, men jag tycker att betänkandet som det ser ut innehåller ett bra ställningstagande vid en punkt i skolornas utveckling som snarast har en karaktär av ickehändelse. Det är fråga om en liten korrigering av teknikaliteter, medan vi ska återkomma till de andra frågorna senare. Däremot kan jag inte förstå hur rättvisekravet på något sätt skulle överensstämma med propositionens förslag att de kommunala skolorna skulle ha 10 % mer än de fristående oavsett åtagande. Nej, behåll det som vi har! Jag hoppas att vi vid omröstningarna kommer att få ett rättvist system, där skolorna får resurser i enlighet med sina åtaganden. Någon överkompensation kan inte förekomma. Det skulle vara direkt lagstridigt eftersom man ska få resurser enligt resursdelningsmodellen och enligt de åtaganden som skolan har. Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservation 4 under punkten 4, vilket jag glömde att göra i mitt anförande.
Fru talman! Det är nog alldeles uppenbart att det sedan valrörelsens dimmor har skingrats ska kunna gå att fortsätta att resonera om rättvisa villkor. Jag tror att Gunnar Goude har en stund kvar innan han till fullo har tagit till sig regeringens förslag på den här punkten. Jag tycker att det är fullt riktigt att det i resursfördelningssystemet måste tas hänsyn till att kommunen alltid måste ha en beredskap - den kan kommunen avsvära sig - att ta emot elever som behöver komma till skolan. Sådana behov inträffar inte så sällan. Den kapaciteten måste kommunen ha, och det kostar pengar. Detta måste kommunen få kompensera sig för. Vidare finns det absolut ett behov av en bättre dialog och en bättre bedömning av konsekvenserna för kommunens möjligheter att ge alla barn i kommunen en bra skolgång. Det betyder att man när Skolverket gör sin bedömning behöver man en breddad och fördjupad kompetens i detta avseende. Det här kommer nog att visa sig vara ganska odramatiska frågor efter en valrörelse.

Fru talman! Vi talar nu om fristående skolor, som har 56 000 elever i Sverige med en fördelning på 4 % av elevpopulationen på grundskolan och 5,6 % på gymnasiet. Jag noterar att utbildningsministern mest pratat om vinst och överkompensation. Han skäms uppenbarligen för propositionen och väljer därför också att lämna kammaren, vilket jag tycker är väldigt tråkigt. Jag får möjligen visa förståelse för detta. Vi får se om Eva Johansson har förmåga att lämna några vettiga svar så småningom. Friskolorna har kommit för att stanna, sade den förra skolministern, och nu säger Thomas Östros att de är en viktig del av skolfamiljen. Det är bra, men vi är fortfarande bekymrade över det sällskap som Thomas Östros håller sig med, nämligen Vänsterpartiet. Vänsterpartiets inställning är ju känd, men jag tänker ändå ta några minuter i anspråk för att redovisa den en gång till. Det är intressant utifrån att vi har ett val i höst. Eva Johansson sade också att vi i höst förmodligen får en annan jordmån, vilket jag tolkar som att man ska se valresultatet an och sedan kan återkomma med lite tuffare skrivningar. Så lät det också på skolministern. Vänsterpartiet tycker att friskolor är en styggelse som absolut inte bör finnas. Om de eventuellt ska finnas ska de utgöra ett pedagogiskt tillskott, som det heter, till den kommunala skolan. Då blir det intressant. Vem är det som ska avgöra vad som är ett pedagogiskt tillskott? Är det eleven, föräldrarna eller lärarna? Såvitt jag känner Vänsterpartiet är det väl kommunalrådet i kommunen som ska värdera det pedagogiska tillskottet. I Vänsterns motion säger man att närhetsprincipen ska gälla, dvs. man låser in barnen i en särskild geografisk enhet. Där ska de vara. Något val finns inte att tillgå. Det gäller både den kommunala skolan och den fristående skolan. I en annan skrift från Vänsterpartiet kan man se att det inte duger som det är i dag. Skolorna måste bli mera klassmässigt blandade. Då ska man se till att upptagningsområdena förändras. Det går inte ihop för mig. Vad menar egentligen Lennart Gustavsson med det? Ska vi se fram emot att man tillämpar en gammal kommunistisk idé, bostadsanvisning? Man fördelar folk i Sveriges land, framför allt i storstäderna, efter inkomst, kön, klass osv. så att det blir en jämn spridning över hela kommunen. Är det vad vi ska se fram emot? Hur tänker man sig det egentligen? Är det bussning, som vi har varit inne på? Jag kan inte förstå det på något annat sätt, om man nu ska mixa folk enligt Vänsterns sätt att se det. Vi tycker naturligtvis inte att det ska gå till så. Vi tror nämligen på eleverna. Vi tror också på föräldrarnas möjlighet att värdera vad som är bra och inte bra. Jag skulle vilja få ett svar från Lennart Gustavsson. Jag vill också få svar från Eva Johansson om hur hon ser på Vänsterns sätt att resonera. Det vore väldigt intressant. Själva ser vi på friskolorna som ett självklart inslag i det svenska utbildningsväsendet. Vi tar avstånd från den planpedagogiska modell som vi kan se att Vänsterpartiet står för. Jag hoppas att den breda anslutning som skolministern vill ha också inkluderar oss som tror på eleverna. Jag ser fram emot en sådan diskussion. Vi tror också på de professionellas förmåga att avgöra vad som är pedagogik. De är bättre på det än kommunalråden. Utskottsmajoriteten avstyrker så här långt förslagen om att kommunen ska få vetorätt vid etablering av nya friskolor. Det tycker vi är utmärkt, som har sagts här tidigare. Det är en självklarhet. Vad händer annars i kommuner med enbart socialdemokratiskt och vänsterpartistiskt styre? Erling Wälivaara berättade att sannolikt skulle ingen friskola över huvud taget kunna etablera sig uppe i Norrbotten, eftersom man skulle ställa sig avvisande till ansökningar. Ett sådant veto kan vi inte ha. Det måste vara Skolverket som gör en strikt bedömning av huruvida det finns pedagogiska förutsättningar för att bedriva undervisning. Vi tycker inte heller att det ska tas ut avgift från en friskola som söker besked från Skolverket om den kan få starta. Den myndighetskostnaden får tas av det allmänna. I er reservation står följande om den s.k. politiska nämnden, Eva Johansson: "Vi vill i sammanhanget erinra om att regeringen beslutar om organisationen av sina myndigheter." Då inställer sig frågan: Betyder det att regeringen ändå kan införa en politisk nämnd oavsett vad kammaren så småningom i eftermiddag beslutar? Jag vill ha besked i den frågan. Respekten för kammaren borde rimligen vara vägledande. Majoriteten säger också nej till undervisning på entreprenad med hänvisning till Skollagskommittén. Det är spännande. Redan i dag pågår sådan i full skala. I min egen hemkommun bedriver kommunen själv ett naturbruksgymnasium på entreprenad. Den fristående skolan i Vännäs har floristutbildning. Skolans kärnverksamhet i hantverksprogrammet bedrivs på den kommunala skolan. Det verkar gå bra. Det verkar som om utvecklingen har sprungit ifrån regeringen på den här punkten. Det vore bra om vi kunde bli överens om det. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga något om avgifter. Det har ju talats om avgifter. Skolministern, som nu har gått, pratade sig varm för att skolan ska vara avgiftsfri. Precis så är det! Låt oss slippa en debatt i tidningarna från Eva Johanssons kamrater ute i landet om att vi vill införa skolavgifter i vår skola. Så är det inte. Det vore bra om vi i valrörelsen kunde ägna oss åt sanningen och inte något som man hittar på. Här lägger man uttalanden i munnen på oss. Omröstningen i eftermiddag kl. 17 är viktig. Om utskottsmajoriteten får sin vilja igenom bromsar vi en försämring för friskolorna. Det är det allra viktigaste. Jag hoppas verkligen att friskolorna runtom i landet kan få arbetsro, för en gångs skull. Kan det vara för mycket begärt? Jag skulle vilja höra i vilken mån Eva Johansson håller med mig om att friskolorna borde få arbetsro. Kan vi också få ett besked om samarbetet med Vänstern? Det är viktigt inför valrörelsen.

Fru talman! Anders Sjölund tvingade mig nästan att ta replik. Jag var tveksam till det, men kammaren kanske kräver det. Anders Sjölund säger. Jag skulle vilja be Anders Sjölund att kort resonera kring den. Jag sade i mitt anförande att idén om en sammanhållen och likvärdig skola för alla är grundbulten i svensk skolpolitik. Jag sade också att jag som vänsterpartist tycker att det är viktigt att barn och ungdomar med olika erfarenheter, kultur och social tillhörighet tillbringar tid tillsammans under skoltiden. Jag pratade om skolan som en mötesplats, inte som en marknadsplats. Jag skulle vilja be Anders Sjölund att kommentera det kort och tala om hur han ser på skolan som en mötesplats, där olika människor möts.
Fru talman! Kan vi inte börja med att Lennart Gustavsson svarar på min fråga, eftersom jag ställde den först. Hur är det med blandningen? Jag håller med om att skolan kan vara en mötesplats för många. Det är bra för utvecklingen av skolan att man där kan möta äldre och unga av olika slag. Hur vill ni ha det egentligen rent praktiskt, Lennart Gustavsson? Det står i er motion att närhetsprincipen ska gälla som nr 1. Om man har den utgångspunkten betyder det att bostadsområdet med omgivningar, med en given geografisk gräns, ska utgöra underlag. Om man ska få den mötesplats som Vänstern förespråkar landar man på att man måste försöka justera den grupperingen på något sätt - via bussning eller bostadsanvisning, som i gammal kommunistisk anda. Man skickar runt folk. Är det på det sättet man ska göra? Svara på det först, Lennart Gustavsson.
Fru talman! Vi berör här frågan om segregation. Anders Sjölund raljerar lätt över vårt hävdande av närhetsprincipen. Moderaterna föreslår i stället att man ska lösa problemet med segregationen genom valfrihet. Det ser vi verkningarna av här i Stockholm. Det är ytterst tveksamt. Vi vet alla hur bostadssegregationen ser ut. Vi möter kanske olika människor jag och Anders Sjölund, även om vi kommer från samma län. Jag möter framför allt, när vi talar om skolan, människor som vill ha en bra skola nära. Jag möter väldigt lite av paroller om att det viktigaste med skolan är valfriheten. Krav på en bra skola som är väl fungerande och nära är vad jag möter. Det är rättmätiga krav, eftersom skolan inte fungerar på det sätt man vill. Jag vet inte om det var ett svar på frågan. Troligen är Anders Sjölund inte nöjd med svaret. Jag vill kommentera valfriheten. Någonstans i den moderata tankevärlden måste det finnas idéer om att människor gör valen utifrån vissa förutsättningar. Har alla i Moderaternas valfrihetsvärld lika möjligheter att göra medvetna val?
Fru talman! Egentligen är det helt ointressant vad Lennart Gustavsson eller jag själv tycker i frågan. För mig är det viktigaste att möjligheterna står till buds för eleverna och föräldrarna att göra aktiva fria val. Det borde i ett modernt samhälle vara en självklarhet även för en vänsterpartist. Låt mig ta ett exempel från min egen hemkommun, Lennart Gustavsson. Som Lennart Gustavsson kanske känner till är jag delaktig i en friskola med 450 elever i min egen hemkommun. I den skolan kommer eleverna från varje bostadsområde. Vi har en överrepresentation av invandrarelever - det finns faktiskt sådana i Umeå - och en överrepresentation av elever som i sin tidigare skola hade problem. Eleverna kommer från alla delar av kommunen. De är naturligtvis inte dittvingade på något sätt. De har själva valt det därför att de var intresserade av den pedagogiska uppläggning som finns i skolan. Vad är det för konstigt med det? Det är väl alldeles utmärkt. I min skolvärld skulle jag gärna se att alla fria skolor, oavsett vem som är huvudman, på ett bra sätt redovisar vad de står för. De måste tala om vad de är bra på så att människor kan bilda sig en uppfattning innan de går in i verksamheten. Det är kanske det viktigaste valet i livet människor gör, nämligen vilken skolan de vill gå i. Då är det alldeles självklart att människor måste kunna få veta vad de köper. Att bara slentrianmässigt gå till den närmaste skolan utan att ifrågasätta eller undra någonting tycker jag är ett mycket märkligt sätt att resonera på.
Fru talman! Inte heller jag hade tänkt att ta någon replik, men jag fick en uppmaning av Anders Sjölund att se till att inte några socialdemokratiska artikelförfattare ute i landet i valrörelsen sprider uppfattningen att Moderaterna vill ha avgifter inom skolan. Jag ska gärna göra det. Men jag måste ändå reda ut vilket budskap som jag ska sprida till mina partivänner. I er motion skriver ni: Vi anser också att fristående gymnasieskolor som för den valda profilen behöver intäkter utöver vad ersättningen för kommunen ger ska kunna ta ut elevavgifter. Välj bara vilket av dessa båda budskap som jag ska sprida, Anders Sjölund, så ska jag vara ert lydiga redskap i den frågan. Kan jag dessutom sedan få ett löfte av Anders Sjölund att inte tillskriva Socialdemokraterna uppfattningen att vi ska ha ett kommunalt veto när det gäller etablering av fristående skolor skulle det också vara bra. Den uppfattningen framför vi både i tal och skrift. Det borde inte behöva vara några missförstånd i den frågan.
Fru talman! Vi står för uppfattningen att skolan i Sverige ska vara gemensamt finansierad av gemensamma skattepengar. Där är vi helt överens. I dag är det så inte minst i den kommunala skolan att det är rätt stora utgifter som föräldrarna får. Vem har inte varit med och bakat en förfärlig massa bullar för en klassresa, sålt sockor eller någonting annat och för övrigt också bidragit med månadspeng till sin undervisning eller för extra åtgärder? Eleverna ska på skolresa, och sådana saker. Visst är det så. Det är vad vi talar om. Därför har vi också skrivit i vår motion att det finns anledning att titta även på den kommunala skolan vad avser extra utdebitering, som egentligen är en smygavgift i den kommunala skolan.
Fru talman! Jag har aldrig hört talas om någon gymnasieskola som har skolresor som sin valda profil.
Fru talman! Jag var inte riktigt säker på om det var fråga om skolresor på gymnasiet eller inte. Jag ber om ursäkt. Jag hör dessutom inte särskilt bra.

Fru talman! Det är alltfler som anser att nuvarande lösningar och regelverk inte ger gymnasieskolan bästa förutsättningar att lyckas med sina uppgifter. Jag är för min del övertygad om att förändringar måste beröra fler områden i gymnasieskolans verksamhet. Samtidigt tror jag att det finns en bred samstämmighet här i kammaren om att förändringar är nödvändiga. Så kan man tolka besluten när det våren 2000 tillsattes en parlamentarisk sammansatt kommitté med uppdrag att utreda och lämna förslag till en framtida utformning av gymnasieskolans studievägsutbud. Uppgiften är också att överväga hur gymnasiala utbildningar bör organiseras och formerna för hur alla studievägar kan göras tillgängligare. Därutöver har vi sett det ena beslutet efter det andra i form av tilläggsdirektiv av olika slag. Tyvärr kan vi konstatera att konsekvensen för gymnasieskolan av detta sätt att organisera framtagandet av nödvändiga förändringsförslag har blivit att inget görs. Vi kan i betänkandet se att man räknar med att kommittén kommer med sin slutredovisning i december 2002, om vi har tur, vill jag då tillägga. Genom det här sättet att arbeta har majoriteten begravt gymnasieskolans utveckling. Konsekvensen är på stället marsch. Det har vi också kritiserat. Vi har kritiserat att man har försökt att föra in alla uppgifter, alla nödvändiga förändringar och alla förslag i en kommitté. Vi ser att år 2000 har gått. År 2001 har också gått. År 2002 kommer också att gå innan vi ser förslagen. År 2003 kommer också att vara ett förlorat år för gymnasieskolan. Under dessa år har tiotusentals elever lämnat gymnasieskolan varje år, och tiotusentals elever har börjat i gymnasieskolan varje år. Det är en gymnasieskola som många anser behöver förändras på många avgörande punkter. Fru talman! Majoritetens besked är att den passar på punkt efter punkt, vilket också framgår av betänkandet. Man avvaktar Gymnasiekommitténs förslag. Vi har lagt fram en serie förslag i våra motioner och vi redovisar dem också i våra skrivelser. Vi anser t.ex. att alla nationella program i gymnasieskolan inte ska ha som mål att ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Naturligtvis ska möjligheter att komplettera för att senare i livet uppnå högskolebehörighet finnas. Konsekvensen av det nuvarande systemet är att elever med praktisk inriktning och praktisk läggning slås ut. Det är vår erfarenhet, och jag vill påstå att vi delar den med andra. Som framgår av betänkandet har vi också lagt fram förslag om fler betygssteg. Det är en nödvändighet eftersom stegen i dag är så stora att nuvarande betygskala inte ger utrymme att visa på de små stegens lärande och de små stegens framgångar för eleven. Det måste också finnas möjlighet att läsa upp betyg under studietiden - under sin gymnasietid - vilket i dag förvägras. Vi anser också att det är nödvändigt att införa en obligatorisk gymnasieexamen, bl.a. som ett medel att kvalitetssäkra utbildningen. Viktigt är att acceptera och skapa ett system som har som utgångspunkt att elever är olika, har olika förutsättningar och vill olika saker med sin utbildning. Av den orsaken ifrågasätter vi detta med behörigheten till högskoleutbildning. Men vi ifrågasätter också varför vi inte kan få ett lärlingssystem värdigt namnet. Det pågår ju försök. Vi menar nämligen att vi behöver en modern lärlingsutbildning som ger fler möjligheter att lyckas och att nå framgång i skolan. Den teoretiserade skola som vi i dag ser ger inte de bästa förutsättningarna i det fallet. Vi menar att utbildningen ska utformas lokalt. Förläggning och omfattning och profil av kärnämnen och lärande ska få variera. Förutsättningen är att Skolverket har godkänt den utbildningsplan som huvudmannen upprättar. Då ska utbildningen ges offentligt stöd som följer eleven till den som anordnar utbildningen. Det är många elever som behöver den här möjligheten. Tyvärr kan vi också konstatera att det finns hinder och få möjligheter att ta vara på det kunnande som finns utanför skolan - utanför gymnasieskolan - i meningen att möjligheten att lägga ut undervisning på entreprenad är så begränsad. I vår reservation redovisar vi att vi vill ge gymnasieskolan samma möjligheter och samma förutsättningar som den kommunala vuxenskolan har i dag. Det är ingen orimlighet - tvärtom är det en möjlighet som vi ska ta vara på. I år är det val, noga räknat den 15 september. En elak tanke slår mig när jag läser betänkandet: Är det så att Socialdemokraterna, regeringspartiet, med sina skrivningar om att hänvisa allting till Gymnasiekommittén har haft som syfte att baxa de här frågorna över valdagen? Har syftet varit att för väljarna slippa redovisa vad man vill med det som är det viktigaste vi har, nämligen skolan? På område efter område ser vi detta. Är det så, så tycker jag att socialdemokratin ska skämmas. Vi kan inte hantera skolan i ett så snävt egenperspektiv som det uppenbarligen finns risk att fallet är. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 under punkt 2, och jag ser fram emot att de socialdemokratiska representanterna i talarstolen i dag och under valrörelsen redovisar vad man vill med den svenska gymnasieskolan i stället för att som i dag göra på stället marsch.

Fru talman! Hoppas att lunchen smakade gott. Nog känns det bättre att sitta här för fru talman och för oss alla med mat i magen än utan? I så fall är det en erfarenhet som vi delar med många av Sveriges skolelever, eftersom det är lag på de kostnadsfria skolmåltiderna i grundskolan. Det är också det vanligaste i gymnasieskolan i dag. Men tyvärr, fru talman, är det inte alla som har råd att äta sig mätta. På en del håll i landet tar man ut avgifter för skolmåltiderna på gymnasiet, vilket gör att en del helt enkelt inte har råd att äta i skolan. Resultatet blir förstås precis som det skulle bli för kammarens ledamöter, för mig och för fru talman själv: minskad prestationsförmåga och sämre koncentration. Detta är bakgrunden till Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma reservation i dagens betänkande, där vi kräver en nationell översyn av hur många kommuner som har avgiftsbelagt skollunchen på gymnasiet och vilka konsekvenser detta har medfört. Det kan tyckas vara en liten fråga, men det är det faktiskt inte alls. Att dagligen få bra och näringsriktig mat är en förutsättning för att kunna växa och ta till sig skolans undervisning. Vänsterpartiet menar att alla elever ska garanteras näringsriktig kost oavsett religion, sjukdomar, allergier eller etiska ställningstaganden. Jag yrkar därför bifall till reservation 10 Om en sådan översyn visar det som vi befarar, dvs. att det allt oftare tas ut avgifter för skolmaten och att en del inte kan betala, så är vi beredda att gå vidare med lagstiftning och ökade resurser. Det är inte rimligt att en i praktiken obligatorisk skolform utestänger en del elever från att tillgodogöra sig undervisningen fullt ut bara därför att de inte har råd. Fru talman! I dagens betänkande kan det se ut som om vi är väldigt överens med regeringen - med Socialdemokraterna - om det mesta. Så är det inte alls. På flera avgörande punkter skulle vi snarare vilja förändra den svenska gymnasieskolan och dra skolpolitiken åt vänster. Det som vi nu ser är snarare motsatsen - jag tycker att förmiddagens debatter har visat en del av detta. Socialdemokraterna hukar och skiftar balanspunkt till högerfoten. Det som vi nu ser är helt enkelt en omändring och en tendens till förändring i den socialdemokratiska argumentationen. I dagens betänkande har vi från Vänsterpartiets sida valt att redovisa våra ståndpunkter i ett särskilt yttrande. Skälet är att den sittande Gymnasiekommittén fortfarande diskuterar de flesta frågor som vi behandlar, och vi deltar aktivt i arbetet där. Men det förhindrar oss förstås inte från att ha åsikter - där är jag enig med Anders Högström. Vi måste ha åsikter, och vi måste redovisa vad vi anser och vad vi tycker. Jag har därför för avsikt att redovisa en del av vad vi tycker. Fru talman! För det första vill jag ännu en gång markera att vi anser att historieämnets ställning i gymnasieskolan måste stärkas. Det har hävdats att kunskapen i historia bland ungdomar inte är tillräcklig och behöver förbättras. Låt mig för Vänsterpartiets räkning helhjärtat instämma i detta. Det har också hävdats att det finns en risk att man begår samma misstag som begåtts tidigare i historien om man inte känner till den. Låt mig instämma också i detta. Kortsiktiga informationskampanjer i enskilda frågor eller händelseförlopp kan aldrig ersätta den helhetssyn och kritiska analysförmåga som elever behöver för att kunna förstå och förändra nutiden med fotfäste i historisk erfarenhet. Det är mot den bakgrunden mycket välkommet att flera partier har gjort oss sällskap om uppfattningen att historia bör vara ett kärnämne i gymnasieskolan. Särskilt välkommet är förstås Folkpartiet, som ju länge med frenesi drev frågan om utökade upplysningskampanjer i historia och faktiskt motsatte sig att historia skulle bli ett kärnämne i gymnasieskolan. Jag gissar att man har insett att man förlorade debatten om kortsiktiga upplysningskampanjer. Landets lärare, och skolledare för all del, är ju klokare än så. Ett exempel är Lidingö kommun, där Folkpartiet i fullmäktige har fått igenom kravet på en upplysningskampanj om kommunismen i skolorna. Men inte en enda skola sökte pengar. Så kan det gå när man har framtiden bakom sig. För det andra är det Vänsterpartiets uppfattning att betygen bör avskaffas eftersom de styr undervisningen och är mycket dåliga för att förutse studieresultat. Egentligen är situationen lite märklig. Trots en omfattande kritik inom den pedagogiska forskningen avfärdas den betygsfria skolan med ganska grovhuggna argument. Betygen behövs, påstås det ofta, för att eleverna ska få bevis på uppnådda kunskaper, och betygen behövs som urvalsinstrument till gymnasieskolan och högre studier. Men mot bakgrund av de obligatoriska utvecklingssamtalen finns det ju ett bättre sätt att reda ut vilken kunskap eleven uppnått än några bokstäver på ett papper. Och alltfler alternativa urvalsmetoder används vid antagning till högre utbildning. Gymnasieskolan skulle kunna öppna för att elever väljer och också får gå sitt förstahandsval. Kvar som argument för betygen finns då möjligen att eleverna skulle bli mindre intresserade av att lära sig något om de inte får en belöning. Men jag tycker att det utgår från en märklig människosyn. Det är i grunden ett uppgivande av den strävan som bör finnas, nämligen att undervisningen och den kunskap man får i sig ska vara drivkraft nog. Det är mer än tråkigt att behöva konstatera att det är så grovhugget som de borgerliga partierna, och även Socialdemokraterna verkar det som, avfärdar tanken på den betygsfria skolan. Vi i Vänsterpartiet motsätter oss kraftfullt såväl fler betygssteg som betyg i lägre årskurser, såsom föreslås av flera borgerliga partier i dagens betänkande. För det tredje menar vi att skoldemokratin, inklusive det som ibland kallas elevinflytande, måste stärkas genom elevmajoritet i styrelserna inom gymnasieskolan och genom att dessa styrelser får reell makt över skolans organisation och verksamhet, liksom att klassrumsdemokratin och den enskilde elevens inflytande över det egna lärandet utvecklas. Om man inte inser att skolan finns till för eleverna, har man inte fattat så mycket. Här är skiljelinjen ganska skarp. Låt mig än en gång citera Folkpartiet som skriver "att elevstyrda skolor riskerar att urholka rektors och lärares ansvar och status". Jag tror det talar för sig själv. För det fjärde är det, liksom tidigare, vår uppfattning att sex och samlevnadsundervisningen i gymnasieskolan kraftigt måste förbättras och utgå från elevernas egna erfarenheter och frågor i mycket större utsträckning än i dag. I dag är ju perspektivet i första hand biologiskt på många skolor. Vi minns fortfarande - och jag kommer att fortsätta att påminna om det - Marita Ulvskogs ord efter den uppmärksammade dokumentären om livet i porrfilmsbranschen, Shocking Truth. Där pekade många på det skriande behovet av en förbättrad undervisning om sex och samlevnad. Ulvskog sade: Vi är chockade. Vi vill göra mer. Det är nu två år sedan. Man vill göra mer. Jovisst, för all del. Men när då, socialdemokrater? Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att knappast en enda skolpolitisk debatt har avhållits här i kammaren den senaste mandatperioden utan att Vänsterpartiet har sagt att skolan behöver mer pengar. Det har vi inte gjort därför att vi tror att skolan bara behöver mer pengar. Vi lägger fram förslag för att förändra pedagogik, organisationsformer och en mängd andra viktiga saker i skolans vardag. Men om de ska bli möjliga att faktiskt också genomföra och inte stanna som vackra formuleringar i en läroplan eller i ett betänkande från utbildningsutskottet måste resurserna börja komma nu. De Schymanpengar som våra tre partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har varit överens om och som kommer under åren framöver är utmärkta, men de räcker inte. På många håll i landet skär kommunerna fortfarande ned på skolan. Därför fortsätter vi i Vänsterpartiet att driva på i Sveriges riksdag, i förhandlingar och i landets kommuner för att ytterligare öka skolans och kommunernas resurser. Så var det sagt också i denna debatt.
Fru talman! Jag vill bara klargöra att jag är helt överens med Kalle Larsson om att skolan är till för eleverna, men sedan har vi nog lite olika uppfattningar om vad lösningarna ska bestå av och hur vägen dit ska se ut. Deklarationen att betygen bör avskaffas var intressant. Det var en konkret lösning som vänsterpartisten förde fram. Lärarförbundet lät i höstas SIFO intervjua 1 000 gymnasieelever. 93 % av dessa tycker att det ska finnas betyg i gymnasiet. 6 % var emot. Enligt vad Kalle Larsson nu redovisat i kammaren vill han ta ifrån eleverna det de anser att de behöver.
Fru talman! Det första jag vill säga är att jag tror att eleverna behöver veta vad de har lärt sig och vad de behöver träna mer på. Man behöver veta hur mycket man behöver kunna för att klara att fortsätta den utbildning man går eller det arbete man sedan har tänkt sig att ha. Om den moderata ledamoten hade lyssnat lite noggrannare hade han hört att min poäng just var att det finns andra sätt att komma fram till den kunskapen. Det handlar om att utveckla utvecklingssamtalen ytterligare och att få ett antagningssystem till gymnasieskolan som öppnar för att de som söker dit, vilket i praktiken numera är alla, får gå den utbildning som de faktiskt har tänkt sig. Till den högre utbildningen finns det ett flertal alternativa urvalsmetoder som alla är bättre på att mäta det man behöver veta, nämligen passar jag för den här utbildningen eller passar jag för att göra någonting annat. Det är ju trots allt inte så lämpligt att låta betyget i ett enskilt ämne, t.ex. geografi, vara avgörande för huruvida jag kan gå på frisörsutbildningen eller inte.
Fru talman! Vi i Moderaterna har ju också redovisat att vi anser att det ska finnas fler betygssteg t.ex. Vi anser också att man kan väga saker och ting på ett annorlunda sätt inom ramen för ett betygssystem. Men det är ju så att eleverna och jag som representant för Moderaterna anser att utvecklingssamtal aldrig kan ersätta den funktion som ett betygssystem har i dag. Jag menar att huvudproblemet med utvecklingssamtal och att allting ska ligga där är att det både till form och innehåll får sådana konsekvenser att det inte blir likvärdiga förutsättningar i ett nationellt perspektiv, vilket ett väl fungerande betygssystem de facto har. Här har vi en accepterad metod med ett stort stöd som också har ett erkännande här i kammaren. Då är det detta vi ska utveckla. Vi ska kanske ta fram ett ännu bättre förslag här. Kalle Larsson säger i stället nu i kammaren att det inte behövs någonting sådant. Resten av Sverige säger att det gör det.
Fru talman! Låt mig börja med frågan om likvärdigheten i betygen. Jag tror att det är en ren missuppfattning. Det är inte alls så att lärare är maskiner som sätter exakt samma betyg på varje elev. Det är inte oberoende av vilken lärare man har haft. Om en elev värderas på ett sätt i en skola, kan den elevens prestationer mycket väl värderas helt annorlunda i en annan skola i en annan del av landet eller i grannskolan. Själva poängen med mitt och Vänsterpartiets resonemang är ju att det i den meningen är mycket svårt att mäta kunskaper. Det är oerhört svårt att veta om den ena eleven är bättre än den andra. Det som möjligen går att göra, och det är det vi fortfarande förespråkar, är att man kan se om man har tagit sig igenom skolan med tillräckliga kunskaper för att klara nästa nivå eller för att vara passande för den utbildning man har tänkt att söka. Jag står inte alls ensam i den här uppfattningen. Jag tror att om vi gjorde någonting annat än enkätundersökningar där man får kryssa i om man är för eller emot betyg och i stället förde resonemang med skolelever, lärare och många andra i det svenska samhället om hur man skulle kunna ersätta betygen med andra former av urval och andra former av utvärdering, skulle man få ett helt annat resultat. Det är möjligt att man fortfarande skulle få en stor del som skulle förespråka det Tomas Högström nu gör, nämligen ytterligare betygssteg och tidigare nationella prov. Det är möjligt att man skulle resonera om skolan i allmänhet och säga att skälet till att elever inte fungerar så bra som vi alla vill är att de inte har fått tillräckligt många prov och tillräckligt många situationer med betygshets. Min uppfattning är snarare den motsatta.

Fru talman! I fredags samlades en ungdomsriksdag här i kammaren. Deras behandling av motioner i utskott och betänkanden här i kammaren är ett praktprov på vad ungdomar klarar om de får förtroendet.

Vi kristdemokrater har också flera av dem med i våra motioner. Detta förstärker vårt engagemang för att öka elevernas eget inflytande i gymnasieskolan. Många elever upplever att deras inflytande är mindre i gymnasieskolan än i grundskolan. Detta inflytande måste konkretiseras i skollagen. Hur ska vi då skapa en gymnasieskola med en helhetssyn, en gymnasieskola som ger lust att lära och leva? Ungdomstiden är oerhört viktig. Och vilket ska gymnasieskolans uppdrag vara? Jag har rest runt i en del gymnasieskolor på senaste tiden. Det är oerhört intressant att tala med ungdomarna och få höra deras syn på utbildningen och gymnasietiden. Jag har funnit mycket positiva studiemiljöer. Det finns egentligen stora möjligheter i dag att göra bra insatser. Men jag har också funnit motsatsen, tråkiga miljöer med skolleda som följd. Om jag nu inte ska framhålla just mitt hemlän Skaraborg, där jag har varit mest, ska jag visa på Lars Kaggskolan i Kalmar. Där är man mycket fokuserade på att skapa en god och trivsam arbetsmiljö, och alla elever har skrivit under något som man kallar skolans allemansrätt. Men i Jönköping skriver eleverna brev till kommunpolitikerna om stress, sömnsvårigheter, ångest, minskad tanke och koncentrationsförmåga. De beklagar också lärarnas situation. Detta är tecken som vi måste ta på största allvar. 77 % minst gymnasieutbildning år 1999. Ett mönster som står sig i samtliga OECD-länder är att arbetslösheten nästan genomgående är högre bland lågutbildade än bland högutbildade. Mindre än 20 % finns i dag verksamma inom industriell varuproduktion. Tillväxten av jobb kommer sannolikt att ske i tjänstesektorn. Det är dock tyvärr så att av alla dem som påbörjade sin gymnasieutbildning hösten 1995 hade endast 78 % fullföljt utbildningen inom fyra år. Vi har alltså tappat 22 %. Vår strävan måste vara att ge ungdomarna en gymnasieskolans allemansrätt. En gymnasieskola för alla måste också kunna fånga alla. Fru talman! För att skapa en intressant och attraktiv gymnasieskola är det viktigt att den är utformad så att eleverna uppfattar att den skiljer sig från grundskolan och markerar början på något nytt. Det behövs en tydligare identitet för gymnasieskolan och dess uppdrag. Gymnasieskolan kommer även i framtiden att ha en stor betydelse för att försörja en betydande del av arbetsmarknaden med nyutbildade ungdomar som efter avslutad utbildning går ut i arbetslivet. Andelen tjugoåringar som har uppnått grundläggande behörighet för studier vid universitet och högskolor har under de senaste åren minskat till 59 % genom att färre elever fullföljer gymnasieutbildningen. Fyra femtedelar av alla i en årskull som går ut gymnasiet uppnår i dag grundläggande behörighet för högskolan. De yrkesförberedande programmen har uppvärderats och jämställts med de studieförberedande programmen. Regeringens mål är att 50 % av en årskull ska börja i högskolan före 25 års ålder. Kristdemokraterna har i reservation 1, Rätt till utbildning i gymnasieskolan, angett följande: "Dagens regler hindrar den som påbörjat sina gymnasiestudier före 20 års ålder från att fullfölja dem efter ett längre studieuppehåll. Vi anser att en garanterad rättighet att fullfölja utbildningen på lika villkor upp till 25 års ålder skulle öka möjligheten att få en godkänd gymnasieutbildning." Jag ställer mig givetvis bakom alla Kristdemokraternas reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 4, punkt Vi anser inte att gymnasieskolan bör vara konstruerad med utgångspunkten att alla elever ska uppnå grundläggande behörighet för högskolestudier. Det är inte bra att alla studievägar blir "akademiserade". Därmed blir skolan en utslagningsmaskin för alla de ungdomar som inte vill eller orkar läsa mera teoretiska ämnen. Vid ett studiebesök på Tunaholmsgymnasiet i Tidaholm träffade jag entusiastiska elever som i stället för gymnasiebehörighet fick licens i svetsning - yrkesskickliga ungdomar vilkas kompetens senare intygades ytterligare av arbetsgivaren. Det finns inte högskoleplatser till alla ungdomar. Varför ska vi då av principskäl vilja att hela kollektivet ska vara lika och tvinga ungdomarna? Jag är medveten om att totalt 4 674 gymnasieelever inte har betyget Godkänd i matematik A och att 63 076 elever har Godkänd. Det ämne som eleverna har svårast att klara är matematik. Här borde skolan kunna hjälpa fram de flesta till Godkänd, speciellt om eleven får större möjlighet att samtidigt delta i arbetslivet. Men jag ser inget självändamål i att tvinga fram högskolebehörighet. Vi kristdemokrater vill bygga upp en yrkeshögskola. Den gymnasieexamen som ska utformas kan mycket väl förberedas så att den kan leda till högskola, yrkeshögskola eller ut till arbetslivet. Den behöver inte alls se likadan ut för alla ungdomar. Flera branscher önskar dessutom ge ungdomarna ett fjärde år. Övergången från grundskola till gymnasieskola ser olika ut för olika grupper. Många elever klagar på att mycket av det som de möter första året i gymnasieskolan är en repetition av grundskolan. Många av eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet upplever studierna i sin helhet som en förlängd grundskola. Andra ungdomar skulle helst valt bort gymnasieskolan om de haft tillgång till ett arbete. Men finns det arbetstillfällen för 15-16-åringar på dagens arbetsmarknad? Enligt en nyligen genomförd undersökning har endast 4 % av dem som anställts under tiden från januari 1999 till mitten av augusti Vi anser att det bör införas ett modernt lärlingsprogram inom gymnasieskolans ram. Där ska skola och arbetsliv dela på ansvaret för utbildningen. Lärande i arbetslivet bör komma in redan den första terminen. En lärlingsutbildning kan naturligt leda vidare till en yrkeshögskola. Fru talman! I Sverige finns ca 1 miljon människor som är födda utomlands, motsvarande 10 %. Ytterligare 800 000, som själva är födda i Sverige, har minst en förälder som är född i något annat land. Närmare 1,8 miljoner har således i dag helt eller delvis utländsk bakgrund. Huruvida eleverna lyckas i gymnasieskolan eller inte har olika förklaringar. Det finns skillnader mellan arbetskraftsinvandrare och flyktinginvandrare, mellan invandrare från olika kulturer och språkområden och givetvis skillnader när det gäller tiden i landet. Elever som invandrat i tonåren har fullföljt sina gymnasiestudier i mindre utsträckning än de som var tolv år gamla vid ankomsten till Sverige. Detta får givetvis genomslag också i vår statistik. Det är givetvis inte bra att det individuella programmet blivit det näst största i gymnasieskolan. Det är ett tecken på att nuvarande gymnasieskola inte lyckats. Om det individuella programmet ska begränsas i den framtida gymnasieskolan, måste mycket mer av individuella studievägar och individuella kontrakt genomföras inom de nationella programmen. Detta ställer krav på specialresurser. Samtidigt har kommunen ofta prioriterat resurserna till de individuella programmen högre, och de studieförberedande programmen har i gengäld fått ha mycket stora grupper av ekonomiska skäl. Det bästa vore att ta bort behörighetskravet att man ska ha betyget Godkänd i ämnena svenska, engelska och matte i nian för att kunna gå vidare till gymnasieskolan. Det vore bättre om ungdomarna kom in i gymnasieskolan på sitt medelbetyg. Högstadiet har blivit en "treämnesskola" för en grupp elever i dag. De arbetar stenhårt med dessa tre ämnen och försummar de andra ämnena. Fru talman! Jag ska sluta med ett viktigt ämne som i hög grad försvunnit från gymnasieskolan: historieämnet. Historia är inget kärnämne men finns som eget ämne inom 3 av de 17 programmen. Omkring 40 % av eleverna i gymnasieskolan har ingen undervisning i historia alls eller endast inom ramen för ämnet samhällskunskap. För att få en helhetssyn och kunna sätta in utvecklingsskeden i ett sammanhang, utveckla demokratin och insikten om alla människors lika värde är historia så viktigt att det bör bli ett kärnämne. Kristdemokraterna för i reservationen fram ytterligare viktiga frågor som undervisning om sex och samlevnad, körkortsutbildning i gymnasieskolan, införandet av ämnesbetyg i stället för kursbetyg samt entreprenörskap och kontakter med forskningen inom skolans ram. Antalet betygssteg måste öka för att eleverna ska uppleva bättre motivation och rättvisa. Vi pekar i reservationen på behovet av att flera lektorat tillsätts inom gymnasieskolan.

Fru talman! Rätten till en bra gymnasieutbildning ska garanteras alla elever. Den nya gymnasieskolan ska, enligt vår uppfattning, kännetecknas av flexibilitet och elev och individanpassning. Den ska ge en bra grund för alla inför framtida studier eller arbetsliv. De problem som gymnasieskolan brottas med i dag, med elever som går ut skolan utan att vara godkända i flera kärnämnen eller som hoppar av sin utbildning, löser vi inte med att riva upp dagens gymnasiereform och gå tillbaka till en reform som redan visat sig otillräcklig. Skälet till att gymnasieskolan förändrades var att den stelnat i sin form och inte förmådde att anpassa sitt utbildningsutbud till den faktiska efterfrågan på arbetsmarknaden. De tvååriga yrkesutbildningarna räckte helt enkelt inte till för de förändrade kompetenskrav som växte fram. Utifrån detta tycker vi att de grundläggande principerna för den nuvarande gymnasieskolan är bra. Men vi vill vidareutveckla gymnasiet och ytterligare anpassa skolan efter varje elevs förutsättningar och behov. Det handlar inte bara om högskolebehörighet. Det handlar om allas rätt till goda kunskaper. En vidareutveckling måste därför bygga på att vi ska ha en fortsatt hög ambitionsnivå för gymnasieskolan. Vi ska inte sänka kvaliteten. Vi ska anpassa gymnasieskolan efter varje elevs förutsättningar och behov. Vi ska inte sålla bort vissa elever utan ge dem en rimlig chans så att vi inte skapar några återvändsgränder. Fru talman! Goda och likvärdiga kunskaper innebär ju inte att varje elev ska nå kunskapsmålen på samma sätt. Tvärtom innebär krav på likvärdiga kunskaper att undervisningen måste ske på olika sätt. Det praktiska lärandet måste uppvärderas som ett sätt att nå kunskapsmålen i alla ämnen. Det är viktigt att individuella studieplaner upprättas för varje elev. Det ska finnas sådana i gymnasieskolan, men vi vet också att det är många elever - säkert flertalet - som inte får någon individuell studieplan. Planen ska upprättas av eleven och läraren gemensamt inför de kommande terminerna i skolan. Det är också viktigt att öppna fler vägar för elever att bli godkända i gymnasieutbildningen. Lärlingsutbildningen är en form där det praktiska lärandet kommer till sin rätt. Eleverna får en utbildning som förenar teori och praktik både i skolmiljö och i arbetslivet. Det är viktigt att skolan samverkar med det omgivande samhället och med arbetslivet. Uppläggningen av lärlingsutbildningen bör därför vara flexibel och anpassad efter rådande förhållanden. Det är också viktigt att kraven är utformade så att många lärlingsplatser kan skapas i de små och mindre företagen. Det är tråkigt att regeringen inte har tagit förslaget om lärlingsutbildning på allvar. Man har i stället valt att fortsätta att utreda det och att ha en försöksverksamhet som verkar pågå i all oändlighet. Om vi vill ha en bra lärlingsutbildning som ett alternativ måste vi också ge det bra förutsättningar. Vi har haft en möjlighet. Vi har haft en försöksverksamhet. Nu är det dags att ta ställning. Tycker vi att det här är en bra form? Vill vi att fler elever ska få möjligheten att gå en lärlingsutbildning? Hur tänker Socialdemokraterna agera? Hur tänker man sig framtiden? Ska vi fortsätta att ha en försöksverksamhet i all oändlighet, eller kan vi säga att vi inom något år kan göra verklighet av den ute på landets skolor? Vi förespråkar också en utbildningsgaranti som innebär att alla som påbörjat gymnasiestudier före 20 års ålder ska ha en garanterad rättighet att komma tillbaka och fullfölja sin utbildning upp till en ålder av 25 år. Det ökar möjligheten för fler att bli godkända på gymnasieutbildningen samtidigt som man kan gå mellan arbetslivet och sin utbildning. Dagens betygssystem har redan diskuterats. Vi vet att det har utsatts för hård kritik - med rätta, tycker jag. Vi anser att betygssystemet behöver utvecklas. Det är viktigt att vi har kvar de målrelaterade betygen, men vi ser också gärna att man skulle kunna utveckla dem och ge betyg i fler steg. Vi säger också i reservationen att det kan vara aktuellt med skriftliga omdömen där man beskriver den enskilde elevens styrka i förhållande till kunskapsmålen. Till sist vill jag ta upp gymnasieexamen. Den är också ett viktigt steg för att kvalitetssäkra utbildningen i gymnasiet. En sådan examen bör vara internationellt gångbar. Det skulle vara ett starkt incitament för eleverna att anstränga sig att gå igenom gymnasiet och få en gymnasieexamen. Fru talman! För att undvika återställare och reformer vid skiftande majoritet behövs det en bred politisk överenskommelse om gymnasieskolan. Det går inte att hatta fram och tillbaka som vi har gjort de senaste åren. Ett år säger vi att vi ska förändra åt ett håll. Några år senare ska vi förändra åt ett annat. Det måste bli lugn och ro i gymnasieskolan. Det måste finnas möjlighet för lärarna och eleverna som arbetar där att veta vilka riktlinjer som gäller. Jag hoppas att gymnasieutredningen, som nu också tar ett helhetsgrepp om många frågor, kommer med en bra grund till goda förutsättningar ute på alla skolor. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 1

Fru talman! Under de senaste åren har skolan verkligen stått i fokus för debatten, inte minst gymnasieskolan som vi diskuterar i dag. Samma frågor har kommit upp gång på gång. De många avhoppen från gymnasieskolan, alla som går vidare utan godkänt i grundskolan, mobbning, lärarbrist och mycket mera har kommit igen många gånger. Jag som tillhör dem som verkligen vill ha förändringar i skolan får ofta höra att jag svartmålar. Det är inte sant. Jag eller Folkpartiet påstår inte att allt är dåligt i skolan. Men vi säger att det är för mycket som är dåligt. Vi kan tyvärr konstatera att alltför många lämnar skolan utan att ha klarat sin utbildning. Det är ändå omkring 40 % av landets 20-åringar som inte når upp till grundskolans mål. Antalet elever som får slutbetyg fortsätter att sjunka. Den s.k. gymnasieskolan för alla är på väg att bli en gymnasieskola för hälften. Jag tycker visserligen inte att man kan begära att regeringen omedelbart ska rätta till problemen i skolan, men jag tycker att man kan begära att regeringen ska börja arbeta med förslag för att rätta till det som uppenbart är fel. Jag tycker också att regeringen till sist skulle kunna överge de ideologiska låsningar som ligger långt tillbaka i socialdemokratisk politik. Folkpartiet upprepar i det här betänkandet ett antal motionsyrkanden som regeringspartiet hittills avstyrkt: Satsa på en kunskapsskola! Slussa inte elever vidare utan tillräckliga kunskaper! För att börja gymnasiet ska man vara godkänd i basämnena. Stödet ska sättas in tidigt i grundskolan. Jag tror att det finns två huvudorsaker till att så många misslyckas i gymnasieskolan. För det första klarar grundskolan inte kunskapsmålen. För det andra tillåter inte gymnasieskolan eleverna att studera tillräckligt mycket efter sin egen intresseinriktning. I dag lägger inte grundskolan grunden. I stället får elever börja på det individuella programmet i gymnasieskolan. Där ska de repetera grundskolan i t.ex. svenska och matte. Samtidigt läser de andra gymnasiekurser, i samhällskunskap eller andra ämnen. Det är klart att det är svårt att klara sig om man inte kan räkna eller om man inte förstår språket i läroböckerna. Det är heller inte många av eleverna på detta s.k. individuella program som klarar av att uppnå en gymnasiekompetens. Därför föreslår Folkpartiet att det individuella programmet avskaffas. I stället ska resurserna föras över till grundskolan för att sätta in speciallärare och för att hjälpa elever med fler undervisningstimmar och även, i vissa fall, med ett extra år i grundskolan. En arbetsgrupp på Skolverket har tvärtom föreslagit att kravet på godkända grundskolebetyg ska slopas för antagning till gymnasieskolan. Det skulle vara ett svek mot de elever som behöver stöd. Ännu fler än i dag skulle då skickas vidare utan tillräckliga kunskaper. Hur det går med detta förslag och med andra förslag får vi veta först någon gång i december, eftersom två kommittéer ska komma med de här förslagen senare i höst. Fru talman! Själva grundtanken att alla elever ska läsa samma sak under en så stor del av studietiden är feltänkt. En liberal grundtanke är att alla begåvningar och intressen ska bli respekterade, men i dagens gymnasieskola kan i synnerhet elever med praktisk inriktning alltför ofta känna sig misslyckade. Det är ju framför allt de högskoleförberedande kurserna som räknas. Det måste bli möjligt för elever i Sverige att välja mellan en mer studieinriktad utbildning och en mer yrkesinriktad. Därför föreslår Folkpartiet att det utvecklas ett lärlingssystem där skolan och arbetslivet ansvarar för halva tiden var. Den utbildningen ska kunna avslutas med en lärlingsexamen. Vid sidan om lärlingsutbildningen ska det också finnas en yrkesutbildning på gymnasiet, och det ska bli möjligt att avlägga en yrkesexamen. Folkpartiet tycker naturligtvis att eleverna på dessa yrkesutbildningar ska läsa svenska, engelska, matte och andra kärnämnen, men kurserna behöver inte se likadana ut. På tal om kärnämnen är det glädjande att flera partier är överens om att stärka historieämnet i gymnasieskolan. Jag har uppfattningen att en historisk förståelse och historiska kunskaper behövs för en mängd ställningstaganden som vi behöver göra i det moderna samhället. Det kan handla om etiska ställningstaganden, miljöfrågor, teknik, ekonomi osv. En människa som lever utan historisk förståelse är ungefär som en människa som lever utan minne. Därför behöver historia bli ett kärnämne i gymnasieskolan. Jag har hört att både Vänsterpartiet och Kristdemokraterna stöder det förslaget. Däremot förstod jag av Kalle Larssons inlägg inte riktigt vad han hade emot informationskampanjer och upplysning för ungdomar om förintelsen eller om andra diktaturers brott under 1900-talet. Min övertygelse är att med mer historia i skolan kommer invandrarfientlighet och andra extrema ideologier att minska bland ungdomar. Fru talman! En lärlings eller yrkesexamen skulle visa att också yrkesinriktat intresse är värt något i skolans ögon. Sverige är ju ett undantagsland i Europa genom att inte ha någon examen i gymnasiet. Det gäller också för dem som är studieinriktade. Naturligtvis borde det också i Sverige finnas en examen som ger besked om att studenten har kunskaper för att gå vidare till högskolan. Sverige behöver helt enkelt en studentexamen som är jämförbar med examina utomlands. Förr i världen - fram till för 40-50 år sedan - var Socialdemokraterna med på mycket av den liberala visionen om att alla skulle få möjlighet till högre utbildning, något som på den tiden var förbehållet de rikare samhällsgrupperna. Ofta fördes denna kamp i konflikt med den dåvarande högern. Men sedan, någon gång på 1960-talet, slog Socialdemokraterna in på en annan väg. I stället för att som tidigare kämpa för att öppna högre utbildningar för alla började man göra utbildningarna mer likformiga och mer utslätade. I stället för att t.ex. modernisera den studentexamen som fanns och ge alla som ville möjlighet att klara sin studentexamen, avskaffade Socialdemokraterna studentexamen. I stället för att ställa höga kunskapskrav på alla sänkte man kunskapskraven, avskaffade betyget godkänt och införde det gamla 1-5 Som vi märker av alla förslag som har diskuterats på socialdemokratiskt håll de sensate åren fortsätter dagens socialdemokratiska utbildningspolitik den här traditionen. Fru talman! Folkpartiets förslag för skolan har en tydlig inriktning mot en kunskapsskola som sätter höga mål men som samtidigt låter elever utvecklas i sin egen takt och efter sin intresseinriktning. Däremot kan jag inte se att Socialdemokraterna på allvar har presenterat några förslag som skulle kunna vända utvecklingen i skolan. De mest kända förslagen som under de senaste tre åren har kommit från antingen regeringen eller dess myndigheter handlar om sådant som inte alls innebär lösningar på gymnasieskolans stora problem. Ett förslag handlar om ett nytt blandämne med samhällskunskap, religion, lite historia, etik, moral och medier. Ett annat förslag handlar om handlar om att avskaffa kravet på godkänt i basämnena för att komma in på gymnasiet. Skolverket har presenterat skrivelser om att skolan är för kunskapsinriktad och att betygsgränserna på de nationella proven ska tas bort. En annan socialdemokratisk utredare har föreslagit att målen i läroplanen ska tas bort, dvs. de mål som ska uppnås och som går att utvärdera. Den socialdemokratiska partikongressen har fattat några svårtolkade beslut om att det nuvarande betygssystemet ska avskaffas. Alla de här diskussionerna om konstiga förslag visar att Socialdemokraterna, påhejade av Vänsterpartiet, är helt låsta i den här gamla politiken. Den röda tråden är rädsla för betyg och utvärdering och skepsis mot tydliga kunskapskrav. För liberal skolpolitik är visionen om framtidens kunskapsskola mycket levande. Framtidens skola ska välkomna alla och erbjuda många olika valmöjligheter, men den ska också ställa tydliga kunskapskrav och krav på att självklara regler i skolan ska följas. Skolans uppgift, och gymnasieskolans uppgift, är att öppna nya vägar och nya möjligheter för människor och att låta människor växa. Jag avlutar med att yrka bifall till Folkpartiets reservation 3 under punkt 2.
Fru talman! När man lyssnar på Ulf Nilsson uppstår en fråga tydligare än någon annan: Var ska man börja någonstans? Det saknar i och för sig inte tydlighet. Det är en mängd förslag, och många av dem drar i samma riktning: mot en skola med ökade krav på detaljkunskaper som lätt kan mätas. Det är en skola som skulle öka stressen för så många av de elever som egentligen behöver något helt annat, nämligen lugn och ro och helhetssyn i undervisningen. Nej, jag tror att jag den här gången ska vara lite trevligare än så och bara be Ulf Nilsson att förklara folkpartiets ståndpunkt i en fråga som jag också nämnde i mitt huvudanförande. Det handlar om hur man ser på makten över skolan. I Folkpartiets motion skriver man att "elevstyrda skolor riskerar att urholka rektors och lärares ansvar och status". Jag tänkte be Ulf Nilsson förklara lite tydligare vad han menar med detta. Hur har ni tänkt?
Fru talman! Kalle Larsson frågar var man ska börja. Vi skulle nog kunna göra en väldigt lång lista på skillnader mellan Vänsterpartiet och Folkpartiet när det gäller skolpolitiken. Sammanfattningsvis kan jag säga: Att ställa höga kunskapskrav i skolan är faktiskt att bry sig om eleverna. Det är att engagera sig i eleverna. Att ställa höga kunskapskrav på alla är framför allt att bry sig om de elever som kanske inte alltid har det stöd hemifrån som de borde ha. Då ska skolan ge dem den nya möjligheten. Det är en sådan skola Folkpartiet står för. När det gäller lärare och elevstyrda skolor är tyvärr den försöksverksamhet som nu pågår väldigt oklart formulerad. Man talar om elevmajoritet som ska kunna fatta beslut i en mängd frågor. Jag är själv väldigt positiv till olika typer av verksamhet med elev och föräldrastyrelse i skolan. Men vad man inte har gjort klart i dagens försöksverksamhet är vilka som har ansvar för de pedagogiska besluten i skolan, vilka som har ansvar för att anställa personal i skolan, och vilka som har ansvar för miljonsatsningar på ombyggnad och tillbyggnad av skolan. Jag tycker att det är självklart att det är de professionella som ska ha det avgörande ansvaret när det gäller att fatta beslut om saker och ting som rör den rena undervisningen. Detta tycker jag är lika självklart som att det ska vara ekonomiskt ansvariga personer som tar ansvar för ekonomiska beslut. Och jag tror egentligen inte att Kalle Larsson heller skulle vilja lämna över detta ansvar med stora konsekvenser till 16-17-åriga omyndiga personer.
Fru talman! Min invändning gällde inte alls att man i skolan ska ställa höga kunskapskrav. Det är någonting som Vänsterpartiet ställer upp på. Det som vi invänder mot är att det som man i Folkpartiets skola skulle lära sig kommer att vara glömt nästa vecka eller till hösten. Vår uppfattning är att den kunskap som man får i skolan gärna får finnas kvar under en lite längre tid än en mandatperiod, kanske rent av hela livet. Det är därför som vi talar om att man ska lära för livet och inte för betygen i sig. Sedan är Ulf Nilsson förstås mycket väl medveten om att vi inte talar om en kravlös skola, utan en betygsfri skola som den vi förespråkar skulle ställa t.o.m. högre krav på såväl lärare som elever. Jag säger inte att vår väg är enkel. Men jag tror att det är den enda som är framgångsrik om man vill skapa en helhetssyn i undervisningen och ge eleverna möjlighet att utvecklas till kritiskt självständiga människor fullt ut. Jag får något slags förklaring till denna formulering, men ändå inte. Om jag får hjälpa Ulf Nilsson på traven lite grann finns det två möjliga förklaringar som jag ser det till att man har skrivit att elevstyrda skolor riskerar att urholka rektors och lärares ansvar och status. Den första skulle vara att man misstror elevernas seriositet generellt sett. De klarar inte av detta helt enkelt. Men jag hör på Ulf Nilsson att han inte menar det. Jag uppfattar att han personligen är positiv till elevstyrda skolor, och han säger att det bara är vissa saker som de inte får fatta beslut om. Men den formulering som jag invände mot handlar ju inte om vad man ska fatta beslut om var utan om att man just urholkar rektors och lärares ansvar och status. Jag undrar om Folkpartiet möjligen har insett att frågan om makten över skolan är just en fråga om makt också och att om någon får mer makt så får några andra möjligen lite mindre makt och kanske t.o.m. lite mindre status. Om skolan blev elevstyrd skulle den bli mer av ett samarbete än av att läraren med hela armen pekade likt en militär på vilken kunskap som man skulle uppnå på kortast möjliga tid.
Fru talman! Jag hoppas att Kalle Larsson vid ett annat repliktillfälle får tillfälle att utveckla varifrån han har fått de uppgifter som han framförde i sin inledande beskrivning av vilka detaljkunskaper som man skulle lära sig i Folkpartiets skola. Jag och Folkpartiet ställer oss naturligtvis bakom en skola där man premierar förståelse och möjlighet att gå vidare i kunskaperna och där man inte premierar utantillkunskaper. Betyg är ett bra utvärderingsinstrument. De utvärderar lärarnas insatser, elevernas insatser och skolans insatser. Men de behöver ju inte sättas bara på utantillkunskaper, utan de ska sättas på helheten. När det gäller elevstyrda skolor behöver man inte komplicera det så mycket. Mitt enkla budskap är att det måste finnas ett avgörande ansvar för professionella beslut i skolan. Detta ansvar ska lärare och elever ha. Om man tänker på konsekvenserna av en elevstyrd skola i juridisk mening undrar jag om ens Kalle Larsson skulle tycka att en majoritet av elever skulle sitta och avgöra om ett visst antal specialpedagoger ska anställas på skolan eller inte och om man ska bygga om idrottssalen för 20 miljoner eller inte, osv. Det är ett ansvar som vi inte kan lägga på eleverna. Däremot ska eleverna vara med i planeringen av sitt arbete, i diskussionen om hur man ska arbeta med olika moment. Det är väldigt viktigt.

Fru talman! Miljöpartiet de gröna anser att gymnasieskolan ska vara en skola för alla där ungdomar med olika förutsättningar och intressen från olika miljöer, kulturer och religionsinriktningar får möjligheter till en bra utveckling och förberedelse inför vuxenlivet. Gymnasieskolan ska ge varje elev en bra baskunskap i kärnämnena och därutöver vara yrkesförberedande för såväl praktiska som mer teoretiskt orienterade yrken. För vissa praktiska yrken ska gymnasiet dessutom erbjuda en yrkesutbildning av mer omfattande karaktär, fullständig eller förberedande beroende på yrkets art. Gymnasietiden infaller normalt under en period av människans liv då han eller hon tar det första steget in i vuxenlivet och dessutom är särskilt öppen för upplevelser av konst, litteratur och musik och fördjupar de sociala relationerna. Kamratskap och kärlek prövas och formas, och de stora livsfilosofiska frågorna ställs, diskuteras och pockar på svar. Det är därför speciellt viktigt att gymnasiet utformas så att det också kan ge ett bra stöd för denna viktiga fas i en människas utveckling. Det kräver tid och utrymme för en rad aktiviteter utöver det rena kunskapsinhämtandet. Gymnasieskolan ska ge generösa möjligheter för ungdomar att pröva, lyckas men också misslyckas. Goda vuxenkontakter behövs i skolan för allt detta. Och eleverna ska i praktisk verklighet få erfara värdet av genuint intresse, samverkan och hjälpsamhet. I gymnasiet ska således kunskapsinhämtandet gå hand i hand med utvecklingen av sociala och estetiska sidor av hela personligheten. Här läggs alltså grunden för möjligheterna till ett vuxenliv med hög livskvalitet som yrkesverksam samhällsmedborgare men också som kamrat i vänkretsen, som förälder, som aktiv i olika föreningar och i andra av samhällets verksamheter. Vi vill i detta perspektiv se en gymnasieskola med en bredare syn på kunskaper. Omställningen av gymnasieskolan till det som vi nu länge har kallat det nya gymnasiet är inte fullt genomförd. Det återstår två stora problem att lösa. Det ena hittar vi på de yrkesförberedande programmen där det går många elever som inte har intresse för studier i de kärnämnen som man ska läsa på dessa program. Gymnasiet lyckas inte fånga deras intresse. Och många elever är trötta på skolan. Infärgningen av kärnämnena måste gå längre. Det var tydligt uttalat att man i det nya gymnasiet skulle lägga stor vikt vid infärgningen av kärnämnena så att innehållet och formen för undervisningen skulle vara anpassad till det program och den inriktning som eleven gick på. Men där har man inte kommit alls så långt som skulle ha varit önskvärt. Det gäller alltså att anpassa svenska, engelska, matematik, osv. så att de passar för de olika programmen. Det andra stora problemet ser vi på de mera teoretiskt inriktade programmen, de som är en direkt förberedelse för fortsatta högskolestudier. Där ska man alltså läsa för att få tillräckligt bra betyg för att sedan komma in på någon av de attraktiva högskoleutbildningarna. Där råder hets och stress och en alltför stor arbetsbörda för att man ska klara av att få de betyg som krävs. Betygen är alltså ett av kärnproblemen, och det skulle jag vilja säga något särskilt om. Att betygsättningen dominerar skolarbetet i gymnasiet innebär att elevernas inställning fokuseras på konkurrens där vi i stället skulle vilja se en större uppmärksamhet på samverkan och hjälpsamhet mellan eleverna. Betygssystemet är ett system som pressar individen att högprestera. Och för många elever handlar det om att ligga i topp eller något över den gräns som man med en normal arbetsinsats kan klara av med de förutsättningar och intressen som man har. Betygssystemet i skolan skulle kunna jämföras med det gamla ackordssystemet som tillämpades förr i tiden på många arbetsplatser. Dessutom är det något värre än det gamla ackordssystemet därför att det är utformat så att varje individ snarare hetsas att driva upp ackordskraven - samma hets, stress och utslitning som i ackordsjobben. Ackordsjobben är dessbättre borta numera. Men i skolan tolererar vi systemet. Dessutom får man inte ens lön i form av pengar i skolan. Man får fiktiva pengar i form av ett papper med betyg med ett löfte om att det ska leda vidare och öppna nya portar, löften som är mycket osäkra. Vi vet att betygen är ganska slumpmässiga och dessutom dåliga prediktorer både av studieframgång och av yrkesframgång. Som pedagogiskt hjälpmedel är betygen som bekant snarast ett hinder. Att lära för betyg ger sämre resultat än att lära av intresse för ämnet. Nu har vi inget annat parti än Vänsterpartiet med oss i den här frågan. Vi vet inte om vi kan vända oss till fackföreningarna eller LO så att de med sina erfarenheter av ackordsjobbets fasor kan höja en röst för att hjälpa till att få bort eländet med betygshetsen i skolan. Miljöpartiet vill alltså ta bort de graderade betygen i gymnasieskolan och få en skola som är inriktad på studier av intresse för ämnet och anpassad efter de enskilda elevernas förutsättningar och intresse. Dessutom vill vi ha en gymnasieskola med ökat elevinflytande, fler vuxna i skolan och en individualiserad undervisning. Infärgningen av kärnämnena är viktig, och vi vill ha en mycket bättre balans mellan de olika kunskapsområdena i gymnasieskolan. Det ligger för stor tyngdpunkt nu på rent kunskapsinhämtande i kärnämnena. Det här programmet finns redovisat i vår motion. Jag skulle vilja yrka bifall till reservation nr 6 under punkt 6 som rör innehållet i den motionen. Där tar vi också upp en mängd detaljer som jag inte tänker gå närmare in på. Centern och Folkpartiet har tagit upp kravet på lärlingsutbildning. Det är ett gammalt krav från Miljöpartiet också. Vi delar Vänsterpartiets syn på betydelsen av att vi får kostfrågan ordnad på gymnasiet precis som vi har i grundskolan, så att vi får näringsriktig och bra mat, ekologiska basvaror, även till gymnasieeleverna. Betydelsen av idrott och motion betonas. Historieämnet kommer vi till så småningom. Det ska bli en intressant diskussion. Där tror jag att vi skulle kunna få ett bra exempel på ett ämne som är som gjort för infärgning, alltså att man inte inför historieämnet som ytterligare ett kärnämne som man ska ägna speciella kunskapsstudier utan får in historieämnet i de andra ämnena, inte minst i de yrkesinriktade programmen. Går man fordonsteknik kan man också få lära sig väldigt mycket historia om fordonens utveckling, kommunikation, hur man reste och träffade varandra förr i världen osv. Varje ämne har sin historia. Naturligtvis görs ämnet intressant för dem som har valt att läsa det om man får ett perspektiv bakåt i tiden så att man förstår allt det som har hänt fram till nutiden. Historieämnet har en given plats. Jag tror att det är ett pedagogiskt viktigt instrument, förutom att det är värdefullt att varje individ kan placera in sig själv i ett historiskt sammanhang.

Fru talman! Jag reagerar på Gunnar Goudes åsikt vad gäller betygen. Vi kristdemokrater arbetar efter subsidiaritetsprincipen. Det innebär att den enskilda, familjen m.fl. ska kunna fatta beslut och att samhället sedan högre upp i hierarkin ska ge stöd där det behövs. Nu vill ju eleverna ha betyg. Då går Gunnar Goude ifrån principen vad ungdomarna vill. De vill ha bekräftelse, de vill förstå varför, de vill kunna söka vidare. Vilket sorteringsinstrument ska Gunnar Goude använda för t.ex. sökande till gymnasieskolan, till olika grenar inom gymnasieskolan eller till olika valmöjligheter när det ändock finns en begränsning av resurser, platser och lärare. Eleverna tror inte på lottning. De vill veta varför.
Fru talman! Vi är alltså för ökat elevinflytande, så jag uppskattar att man frågar eleverna vad de tycker. Men jag tror att frågan får lov att formuleras rätt noggrant. Frågar man elevorganisationerna förstår man att de är lite mer tveksamma. De har väl ögonen öppna för möjligheterna att bli av med betygen. Den vidgade synen måste naturligtvis inkludera ett helt nytt antagningssystem för högre studier. Så länge det inte finns förstår man att eleverna inte vill ta bort betygen. Det viktiga är naturligtvis att vi får arbeta fram ett bra antagningssystem för högskolestudierna så att eleverna känner på sig att de får en rättvis bedömning av sina möjligheter att följa de studierna. Då kanske det är lättare att ta ställning till om betygen ska bort eller inte. Jag tror faktiskt att eleverna om de får frågan om betygen är en bidragande orsak till hetsen i skolan skulle svara entydigt ja. Den undersökning som nämndes tycker jag är intressant som idé, men man får nog vara lite försiktig med att tolka resultatet av den. Det bör väl finnas några lite bättre argument än att man hänvisar till en elevundersökning. Betygen är ju dåliga som mätinstrument och inget bra pedagogiskt instrument. Det kanske vi kan vara överens om.

Fru talman! I vissa delar kan jag hålla med Gunnar Goude, just vad gäller stressen. Vi kristdemokrater vill införa ämnesbetyg i stället för kursbetyg. Men vi har ju målrelaterade betyg. Det är mycket pedagogiskt uppbyggt. Det har verkligen lett till en pedagogisk diskussion lärare emellan för att se över kriterierna. Jag tror att den diskussionen har lett till att lärarna har börjat samverka på ett sätt som man inte tidigare har gjort. Det är av godo för eleverna. Jag undrar då: Vad har Gunnar Goude gått ut med för andra förslag? Om inte Gunnar Goude tror på att eleverna vill ha kvar betygen, vad har de fått att jämföra med från Miljöpartiets sida för att kunna ta ställning till vad som i så fall skulle vara bättre?
Fru talman! Jag tänker inte gå in på betygskriterierna, som jag anser vara ganska dåliga och vaga i strukturen. Det är klart att det leder till att lärarna måste diskutera kriterierna. Det är väldiga diskussioner för att försöka tolka kriterierna. Det finns väl här som i alla sammanhang goda spin-off-effekter även av dåliga förslag. Men när det gäller alternativen är de framför allt att vi får ett bra antagningssystem. Högskoleverket har tittat närmare på det här och fördjupat sig lite i ämnet. Man har kommit fram till att betygen inte är något bra urvalsinstrument för antagning till högskolestudier. Man har börjat en försöksverksamhet där man tar fram olika exempel på antagningsinstrument och försöker pröva dem. Det är ett positivt sätt att arbeta med frågan. Vi kan också ställa upp på en försöksverksamhet, har vi sagt, där man på försök avskaffar betyg i en viss region. Det är inte alldeles lätt att genomföra. Och hur det ska se ut i detalj har jag inte tittat närmare på. Men vi är naturligtvis öppna för alla möjliga sätt att gå till väga när man tar bort betygen. Det krävs en utredning för att man ska göra det på ett bra sätt, så att det inte drabbar eleverna negativt, helt klart.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i utbildningsutskottets betänkande nr 9 och avslag på samtliga motioner. I betänkandet behandlas 115 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2001 om olika gymnasiefrågor. Det visar på ett väldigt stort intresse för skolfrågorna och för gymnasieskolorna i synnerhet. Yrkandena gäller övergripande frågor om rätt till gymnasieutbildning i gymnasieskolan, kärnämnen, högskolebehörighet som mål för gymnasieutbildning, villkor för antagning m.m.

Genom ett tilläggsdirektiv år 2001 fick kommittén i uppdrag att lämna förslag bl.a. om hur ett ökat inslag av lärande i arbetslivet i gymnasieskolan bör utformas, hur en förändrad utformning av vissa kärnämneskurser bör se ut och förslag till ett ämnesbetygssystem. Kommittén ska också pröva förutsättningarna för att en gymnasieexamen ska kunna införas. Kommittén ska lämna sitt utredningsförslag den 16 december 2002. Jag har hört flera av talarna bekräfta att vi är överens om att vi bör se över gymnasieskolan. Men samtidigt har vissa tyckt att vi kanske gömmer gymnasieskolans frågor så att vi slipper ta den debatten i valrörelsen. Jag och mina kamrater är beredda att ta den debatten i valrörelsen, men jag tänker inte skämmas för att jag seriöst behandlar gymnasiefrågorna och tar den tid som krävs för att göra ett bra jobb. Det är förödande om vi går för snabbt fram och inte hinner förankra och, inte minst, ta del av remissomgången som alltid följer på en utredning. Det vore förödande, och det platsar inte i en demokrati. Utifrån vad jag tidigare har redovisat tänker jag beröra enbart några frågeställningar. När det gäller ambitionsnivån i gymnasieutbildningen vill jag understryka Socialdemokraternas tidigare och nuvarande ståndpunkt att det ska vara minst en treårig gymnasieskola. Eftersom tiden inte är någon värdemätare är det viktigt att fastslå en ambitionsnivå vad gäller uppnådd kunskap. Jag vill markera att den nivån inte ska sänkas. Förutom kunskap ska gymnasieskolan också bidra till elevernas personliga utveckling och lägga grunden till en lust till ett livslångt lärande. Motiven för arbetarrörelsens engagemang är givetvis att kunskapen ger människor frihet att göra sina egna livsval. Kunskapen öppnar nya vägar att delta i samhällsdebatten - i demokratin. Kunskap ger självförtroende och inre styrka. Framför allt: Kunskap ger makt. Därför blir också kunskapen och utbildningen en viktig del av jämlikhetspolitiken. Jag vill se en levande demokrati med ett bildat folk. För att uppnå detta kan man inte sortera bort vissa elever utifrån möjligheten att nå kunskapsmålen. Att räkna med alla är en mycket stor utmaning och kräver resurser både i form av olika personal men också utvecklade metoder och arbetssätt. Resurser för elever i behov av särskilt stöd krävs i utökad utsträckning i gymnasieskolan. En viktig faktor för att höja kvaliteten på undervisningen är att på olika sätt arbeta för att elever får påverka och ta ansvar för sina studier. En annan viktig fråga är att noga undersöka varför elever uteblir från undervisning. Det kan vara många olika skäl, men med kunskap om varför och därefter vidtagna åtgärder kan denna frånvaro minska och intresset för undervisning öka. En fråga som jag har funderat mycket på är problemet med att grundskolan har förvandlats till en treämnesskola för elever som man bedömer kommer att ha svårigheter att bli godkända i matematik, svenska och engelska och därmed bli behöriga till ett nationellt program. Tanken var ju att höja kraven för att ge bättre förutsättningar för vidare gymnasiestudier. Effekten av att eleverna inte får läsa de andra ämnena har minskat möjligheterna att klara gymnasiestudierna. De olika ämnena hör ihop, och de är viktiga på var sitt sätt. Det är viktigt att vi kommer till rätta med problemet. Det är viktigt och riktigt att vi ska oroa oss och försöka komma till rätta med att ca 10 % av eleverna lämnar grundskolan utan att vara behöriga till ett nationellt program. Jag kan inte låta bli att göra en historisk återblick som en liten jämförelse. Sommaren 1965 inträffade en av mina lyckligaste dagar. Förutom lyckan när jag begåvades med två barn är den dagen när jag fick besked från kommunen att jag antagits som elev till gymnasieskolans ekonomiska linje då jag har haft min starkaste upplevelse av lycka. Då fick endast 15 % av en elevkull tillträde till en gymnasieutbildning. I dag är det 98 %. I dag bekymrar vi oss, med rätta, över att 10 % inte är behöriga till ett nationellt program. Jag säger inte detta för att bagatellisera problemet. Det är en av mina hjärtefrågor att alla ska komma in. Detta är mer för att peka på att det har hänt mycket inom utbildningsområdet, bl.a. när det gäller tillgänglighet för alla till utbildning. Vi kan göra ännu mer, och vi ska göra det. Elevernas möjligheter att komma in på sina förstahandsval måste förstärkas. De utbildningsvägar som erbjuds måste kännas rätt och väcka intresse för studier. Gymnasieskolan får inte upplevas som en transportsträcka till ett arbetsliv eller till vidare studier. Den ska upplevas som en meningsfull och viktig del av livet. Det hjälper inte att vi och andra ute i arbetslivet säger att detta måste läsas för att det kan vara bra att ha. Studierna måste kännas viktiga och riktiga utifrån elevens perspektiv. Då ökar motivationen och lusten att lära för livet och inte för skolan. Det är många andra viktiga frågor som tas upp i betänkandet, men det känns inte riktigt och rätt att diskutera dem i dag. Vi får möjlighet att diskutera dessa frågor mer ingående och konkret då förslagen från Gymnasiekommittén 2000 läggs fram och då propositionen läggs fram. Även om vi är rastlösa och gärna vill att detta ska gå fort är det viktigt att det blir rätt. Det är rätt att vi tar oss tiden.

Fru talman! 20 % av eleverna som lämnar gymnasiet har inte grundläggande behörighet till universitet och högskola, Agneta Lundberg. Det är 20 % varje år! Vi kan konstatera att Agneta Lundberg inte ger dem några besked. Det kan vara på sin plats att jag tydliggör frågan från alla de eleverna: Vad tänker ni göra?
Fru talman! Jag gör mig inte så viktig att jag tror att jag och mitt parti här i kammaren kan genomföra förändringar under ett år så att elever kan komma in på högskolan. Det är arbetet i skolorna som gör skillnaden. Det arbetet avstannar inte under tiden Gymnasiekommitténs arbete pågår. Det är snarare tvärtom. Vi har i kommitténs arbete mycket kontakt med olika skolor i landet. Vi för diskussionen om utvecklingen av skolan. Det är ingen i skolorna som inte är medveten om problemet. De jobbar aktivt varje dag för att förändra situationen. Jag tror inte alls att tiden står still och att det inte händer någonting. Jag vet att det händer jättemycket i skolorna. Jag tror att det med hjälp av förslagen från utredningen går att underlätta en hel del. Vi har kommit fram till att mycket kan göras redan i dag. Vi behöver bara peka på dessa saker och lyfta fram dem. Det kan göras mycket under tiden.
Fru talman! Jag tror inte att det räcker med att peka på det som finns i dag, som Agneta Lundberg säger. Jag tror att det mer handlar om konkreta förslag. Gymnasieskolan väntar på de förslagen. Nu har man väntat i tre år. Agneta Lundberg säger att det inte är riktigt att diskutera detta i dag. Man ska avvakta utredningen, trots den situation som råder, trots de möjligheter som finns. Det är helt korrekt att det är arbetet i skolorna som gör skillnaden. Det är vi helt överens om. Men det handlar också om vilka förutsättningar som Sveriges riksdag ger skolorna. Det är det den här diskussionen ska handla om. Det är där vi måste vara konkreta. Då går det inte att gömma frågorna i de utredningar som ni så gärna hänvisar till hela tiden.
Fru talman! Det är inte tal om att vi gömmer några frågor i en utredning. Den moderate representanten kan väl berätta vad vi sysslar med. Vi för en seriös diskussion och tar de här frågorna på allvar. Många saker är väldigt komplicerade och det gäller att handla rätt. Det är också viktigt att ha respekt för att det pågår en utredning. I annat fall skulle vi inte ha någon utredning över huvud taget utan alla skulle fritt föra fram sina förslag. Tanken med utredningen är naturligtvis att vi eventuellt ska kunna prata ihop oss. Men den ambitionen kanske inte finns i andra partier.
Fru talman! Jag tänker ställa en ganska snabb och kort fråga om lärlingsutbildningen. Den är nu en försöksverksamhet. Vad tycker Socialdemokraterna ska ske med den framöver? Tycker de att det är en bra idé? Ska vi verkställa den eller lägga den åt sidan?
Fru talman! Jag tyckte att det var bra att man lade ut en försöksverksamhet, men jag var besviken över att den fick så lite gensvar. Sedan har man hela tiden förändrat förutsättningarna för den utifrån vad man under försöksperiodens gång har tyckt behövde justeras. Man förlängde den för att få ett fullödigare resultat att utgå från när den ska formas för framtiden. Det är alltså en fråga som vi behandlar i Gymnasiekommittén. Lärlingsutbildning är en bra metod, och vi kommer att behandla frågan seriöst i Gymnasiekommittén.
Fru talman! Det är bra att Agneta Lundberg tycker att lärlingsutbildningen är bra. Jag tror också på den idén. Agneta säger att försöksverksamheten fått så dåligt gensvar. Det är inte så konstigt. Färre än 100 elever valde under en tid att försöka gå den utbildningen. Man tillsatte inga direkta resurser till försöksverksamheten, och man såg inte till att det fanns några direkta riktlinjer eller principer att arbeta efter. Om det inte finns några resurser eller möjligheter är det klart att man kan fråga sig vilka skolor som har råd att betala ett företag för att ta emot en elev och att genomföra utbildningen på ett bra sätt. Det viktiga är att bestämma sig och säga: Detta anser vi vara en bra grund, och nu ska vi försöka utveckla det. Nu säger regeringen att man ska försöka ha den här försöksverksamheten utan någon deadline. Det gör att intresset hos företag och andra minskar eftersom man inte tror att det finns något intresse från regeringens sida.
Fru talman! Jag sade också att det var väldigt dåligt gensvar i första omgången. Nu har man justerat utbildningen och gett den andra incitament. Därmed har man möjlighet att se om detta förändrat situationen och om man ska göra ytterligare justeringar innan man slutgiltigt bestämmer sig.

Fru talman! Det bollas med en hel del siffror. Vi hörde nyss att ungefär 20 % går ut gymnasieskolan utan att ha nått upp till dess mål. Om man tittar på en årskull fem år efter att de började gymnasiet ser man att 40 % inte har nått upp till gymnasieskolans mål om man räknar med dem som har hoppat av efter vägen. Den andelen har stigit de senaste tre fyra åren. 90-talet gick ungefär 60 % i gymnasiet. I verkligheten är det alltså fortfarande bara ungefär 60 % som når upp till de mål man har. Därför hade det varit intressant att i en sådan här diskussion få höra någon kommentar från Agneta Lundberg. Är det fel på målen och på sättet att arbeta? Är det fel på grundskolan? Var ska vi göra insatser? 40 % av en årskull som inte når upp till gymnasieskolans mål är väldigt mycket. Jag tror att detta mycket sammanhänger med att man slussas vidare från grundskolan utan att ha riktiga kunskaper. Agneta Lundberg tog upp att grundskolan utvecklas till att bli en treämnesskola. Därför blir min andra fråga: Vilka slutsatser drar hon av det? Är det meningen att, som Skolverket har föreslagit, ta bort kravet på godkänt i de tre ämnena svenska, engelska och matte, eller är det frågan om att införa krav på godkänt i flera ämnen? Det är viktigt att få veta om Socialdemokraterna diskuterar att ta bort Godkändkravet för att komma in på gymnasieskolan.
Fru talman! Ulf Nilsson, som sitter med i Gymnasiekommittén, vet hur vi diskuterar när det gäller den här frågan, att vi upplever det som ett stort bekymmer och funderar hur vi ska komma till rätta med det här. Jag tycker att det är att visa respekt för utredningen att inte gå ut och prata om det som många gånger kan vara kärnfrågan. Det kanske är bättre att Ulf Nilsson är närvarande i Gymnasiekommittén när vi diskuterar det så att vi kan utbyta idéer där, där de hör hemma.
Fru talman! Jag brukar vara närvarande i Gymnasiekommittén. Det var Agneta Lundberg som tog upp detta problem med att grundskolan är på väg att bli en treämnesskola. Då tycker jag att man kan begära att få någon form av kommentar om vad Agneta Lundberg menar med att ta upp det i riksdagens kammare. Agneta Lundberg säger att det är problem med treämnesskolan. Hur ska jag tolka det? Hur ska de som lyssnar tolka det? I vilken riktning diskuterar Socialdemokraterna att man ska gå? Ska man avskaffa kravet på godkänt för att komma in i gymnasieskolan, eller ska man inte göra det? Min övergripande fråga från förra repliken står kvar. Om 40 % av en årskull inte når upp till gymnasieskolans mål måste vi väl förvänta oss lite mer diskussion om vad vi ska ändra på och vad vi ska förbättra, om målen och uppläggningen i grundskolan. 40 % är en väldigt hög andel.
Fru talman! Det krävs självfallet åtgärder, som jag tidigare sade, i form av både resurser och andra sätt att jobba, t.ex. att ta med eleverna. Jag sade att det här problemet inte innebär att vi ska sänka kraven, och det är väl ett tydligt besked. Jag tänker inte vara med om att sortera människor i A och B-lag, utan jag vill jobba för att vi ska lyfta fram alla och ha alla med. Det kräver en stor insats, och det är en stor utmaning, och den tänker vi socialdemokrater anta.
Fru talman! Jag håller med Agneta Lundberg i fråga om en skola för alla. Jag håller också med om att kunskapskraven inte ska sänkas - kunskapen är jätteviktig. Men hur ska det ske? Om vi nu har kravet på grundläggande högskolebehörighet för alla från början innebär det att vi sorterar ut ungdomar från början. Likvärdiga möjligheter kan vi ge alla ungdomar. Men det får inte sättas likhetstecken mellan likvärdiga och lika, så att alla ska läsa precis samma sak och komma lika långt. Det blir ett kollektivt tänkande. Vi kristdemokrater talar mycket om förvaltarskap. Om man har de pengar som en elev ska ha går en budbärare med dem. Då handlar det om hur man skickar pengarna. Gör man det utan krav? Gör man det passivt? Gör man det kollektivt? Gör man det med för höga krav? Vi vet att vissa elever behöver mer än andra, och det ställer vi upp på - det måste vara så. Men eleven måste få tid att ta emot, få tid att bli mottagare av resurserna, så att han eller hon har möjlighet att gå vidare. Då undrar jag: Kommer Agneta Lundberg att göra någon sorts uppföljning eller utvärdering av de resurser som nu har gått till det individuella programmet för att se vad de har lett till? Har ungdomarna kunnat ta emot dem, förvalta dem och göra någonting av dem? Eller tänker vi så kollektivt i fråga om vad resurserna ska leda till att ungdomarna inte orkar ta emot dem?
Fru talman! Ulla-Britt Hagström pratar om att man har olika resurser i utgångsläget. Det är då viktigt att man ger stöd så att man kan förädla den grundresurs som finns. Det är där som jag ser den stora bristen. Det pådyvlas ibland socialdemokratin att man värnar om att det ska vara lika. Jag värnar om rättvisan, och när det gäller rättvisan ser det väldigt olika ut. Vissa ska ha mer, och andra ska ha mindre. Det handlar ju om att ge alla goda förutsättningar för att de ska nå så långt de kan utifrån sin förmåga. Jag tror att det handlar om tidsanvändningen, men det handlar också om intensiteten under den tiden. Det är inte bara fråga om att man får ett visst antal timmar. Det är också fråga om vilken kvalitet det är under den tiden. Sedan handlar det om resurser och mer tid. Vi tar olika lång tid på oss för att lära oss olika saker. Det beror också på om jag är intresserad eller inte. Motivationen spelar en oerhörd roll. Jag tror att det finns många olika sätt att jobba för att så många som möjligt ska kunna nå väldigt långt.
Fru talman! Tack, Agneta Lundberg! Då tror jag egentligen att det vore bättre om Socialdemokraterna lyckades släppa de här kraven på grundläggande behörighet. De är utsorterande från början. I stället skulle vi arbeta på att forma en gymnasieexamen som kan vara olika för högskola, yrkeshögskola eller arbetslivet. Då skulle vi också stärka ungdomarnas självförtroende, och de får då ett dokument på den kunskap som de har.
Fru talman! Jag vill understryka att jag vill ge ungdomarna förutsättningar att välja den väg som de vill gå. Vill de gå på ett yrkesförberedande program som ger dem behörighet till högskolan ska de få göra det. Jag tycker att det känns lite jobbigt att det hela tiden pratas om att det är elever som går på yrkesförberedande program som inte har de här förutsättningarna. Det tycker jag är en generalisering som inte är korrekt.

Fru talman! I Sverige har vi en konsumentlagstiftning som i många avseenden skapar ett bra rättsligt skydd för konsumenterna. Dessutom ger lagstiftningen tydliga spelregler för näringsidkarna. Men det finns anledning att stärka konsumenternas möjligheter att hävda sina rättigheter även i IT-världen. Det här är inte minst viktigt i en samhällsutveckling där vi ser marknadsföring i nya former, som via elektronisk post. Spam, som är det engelska uttrycket för skräpreklam i form av massutskick av elektronisk post, är en helt ny form av direktreklam som har blivit ett växande problem, även internationellt. America On Line, som är en av de större amerikanska Internetoperatörerna men som också har verksamhet i Sverige, uppger att ca 40 % av de 15 miljoner e-postmeddelanden som de dagligen hanterar är spam, och ungefär hälften av dessa, alltså 3 miljoner, är reklamerbjudanden om pornografi, om lotter eller om att man ska bli rik eller vacker. När regeringen i februari 2000 överlämnade propositionen om obeställd reklam till riksdagen visade det sig till mångas förvåning - inte minst Vänsterpartiets, eftersom vi hade fått en annan uppfattning initialt - att regeringen hade valt den s.k. opt outlösningen, dvs. att konsumenterna måste anmäla om de inte vill ha viss reklam. Lagen villkorades med att det skulle upprättas ett spärregister som man skulle kunna anmäla sig till om man inte ville ha viss reklam, och Konsumentverket fick regeringens uppdrag att utreda frågan. Nu har det visat sig att det inte är möjligt att införa ett sådant register - det skulle inte vara effektivt - och lagen har varit i kraft i två år. Det tycker jag är bristande respekt för alla konsumenter som inte vill ha oönskad reklam på sina dataskärmar. Vänsterpartiet var emot det här förslaget, liksom hela konsumentrörelsen, inklusive Konsumentverket. Nu kommer snart EU-kommissionen med ett förslag om att det är opt in-lösningen som ska gälla i hela unionen. Jag får väl tacka EU för den draghjälpen. Vad jag kan förstå kommer regeringen att stödja förslaget. Det är rent märkligt att det är en sådan undfallenhet gentemot EU. Vi var faktiskt flera partier i Sveriges riksdag som var emot opt out-lösningen. Även flera socialdemokratiska riksdagsledamöter var det, men det hjälpte inte den gången. Vi vill inte ha reklam i våra datorer från Sunes Livs om extrapris på leverpastej. Låt åtminstone datorn få vara en reklamfri zon! Anledningen till att vi nu reserverar oss till förmån för de motioner där man kräver opt inlösningen är att vi inte litar på regeringen fullt ut i den här frågan. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 5. I det här betänkandet har lagutskottet behandlat ett antal motioner som rör könsdiskriminerande reklam. Den frågan har varit uppe vid flera tillfällen tidigare, och det finns egentligen ingen som helst tvekan om var utskottet står i den frågan. Ett enigt utskott anser att reklam med inslag av diskriminering, i vilken form den än må vara, är fullständigt oacceptabelt. Men ett förbud kräver en grundlagsändring som skulle innebära inskränkningar i tryckfrihetens och yttrandefrihetens grundvalar, och det är inte utskottet berett att göra. Det måste blir en sistahandslösning, men det kan naturligtvis heller inte uteslutas. Vänsterpartiet har i en motion begärt att regeringen ska ta initiativ till en dialog med Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam i syfte att få en breddad sammansättning i rådet. Jag tänker mig att representanter för konsumentrörelsen och kvinnoorganisationer skulle kunna bidra med sin kompetens i de här frågorna. Ett annat syfte är att förmå rådet att offentliggöra alla sina avgöranden, alltså även ärenden som har friats av rådet. I vår motion, fru talman, ifrågasatte vi om ERK tar sina uppgifter på allvar. Det var väldigt slarvigt av oss. Nu vet vi bättre efter ett seminarium som Vänsterpartiet anordnade här i riksdagen om könsdiskriminerande reklam. Jag tycker att det är väldigt viktigt att få detta sagt. Rådet har också uttalat att man gärna ser konsumentrörelsen som representant i rådet, men konsumentrörelsen har avböjt eftersom man inte anser sig ha resurser till det. Det är också en sak som regeringen kanske bör tänka på. Faktum kvarstår nämligen: Många kvinnor och män känner sig kränkta av den könsdiskriminerande reklamen. Dessutom har reklamen blivit alltmer sexualiserad. Men det gäller kanske också för oss konsumenter att använda oss av vår konsumentmakt. Själv skulle jag aldrig drömma om att köpa underkläder av en viss firma som varje år har stora affischkampanjer. Jag tror att alla vet vilket företag jag menar. Vänsterpartiet har också en reservation till förmån för en v-motion där man är kritisk mot den kreditprövning som Telia gör i samband med att telefonabonnemang tecknas. Det slår väldigt hårt mot de invandrare som nyligen har fått uppehållstillstånd här i landet. Det är i praktiken omöjligt för dem att skaffa sig en egen telefon. Vi anser att regeringen ska utnyttja sitt ägarinflytande i Telia för att försöka åstadkomma ändrade rutiner. Vänsterpartiet vill också att regeringen ser över nuvarande lagstiftning om borgensåtagande. Jag är glad över den välvilliga behandling som motionen har fått av utskottets ledamöter, för det är inte acceptabelt att borgen krävs mer eller mindre slentrianmässigt. Från den allmänna motionstiden har utskottet också behandlat en motion som rör krigsleksaker. Jag kan inte avhålla mig från att berätta att jag hade förmånen att få delta under Ungdomsriksdagen i fredags. Det var Västerviks gymnasium som ville att krigsleksaker skulle varningsmärkas. Det blev en väldigt engagerad och intressant debatt i utskottet, och när vi kom fram till votering i utskottet visade det sig att 14 avstod från att rösta. Jag tycker att det är intressant att se att framtidens makthavare vill varningsmärka krigsleksaker, men det framkom också att vi som föräldrar har ett stort ansvar när vi köper den här typen av leksaker. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga Vänsterpartiets reservationer men väljer, som sagt, att enbart yrka bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Ärade åhörare och ledamöter! Nu har vi ytterligare en debatt i konsumenträttsliga frågor. En del motioner är från förra året och en del från höstens motionsperiod. Vi moderater har flera motioner som i huvudsak berör den nya tekniken för köpenskap, såväl i närmiljö som över hela världen. Jag vill redan nu yrka bifall till reservation nr 1. Vi står naturligtvis bakom våra andra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till dem. Det går då förhoppningsvis fortare vid voteringen. Vad först gäller distansavtalsdirektivet vill jag påminna kammarens ledamöter om att vi är mycket kritiska till detta och att vi motsatte oss distansavtalslagen. Direktivet och lagen är både gammaldags och krångliga. Våra farhågor kring den föreslagna lagstiftningen har nu besannats. Jag är rädd att vi kommer att bli över hövan sannspådda i framtiden. Det försprång som Sverige hade och den tillväxtpotential som finns i e-handeln riskar nu att gå förlorade. Varken köpare, som ju konsumenterna är, eller ehandelsföretag, dvs. säljarna, är nöjda med den nuvarande ordningen. Vi vill att regeringen omgående i EU tar initiativ till en förändring av detta direktiv så att det blir modernare och mer ändamålsenligt för alla inblandade. I väntan på detta måste regeringen vidta sådana förändringar i distansavtalslagen som kan göras inom ramen för direktivet för att åstadkomma förenklingar i stället för krångel och hinder för handel. Regelverket måste vara förutsägbart och rättssäkert. Vi kan inte ha strängare eller krångligare lagstiftning än den som finns i omgivande länder. Nationella särlösningar inverkar menligt på konkurrensen och är också till men för svenska köpare. Handeln på Internet går framåt, trots det massiva motarbetandet och de hinder på vägen som regeringen har staplat upp. Uttrycket "det kunde gå bättre" är en underdrift. De höga kraven på information från näringsidkarens sida, lagens tillämplighet på auktioner och konsumentens ångerrätt kan se bra ut på papperet, men de är hinder för såväl svenska företag som svensk handel utomlands och begränsar svenska köpares möjligheter att handla billigt på en stor marknad. Konsumentverket har nu fått regeringens uppdrag att göra en utvärdering av distansavtalsdirektivet. Risken är stor att man koncentrerar sig på konsumenternas ovana att handla på nätet och överdriver riskerna för endast en part. Detta område är också viktigt för svenskt näringsliv, svensk export och svenska varor och för Sverige som nation. Uppdraget att göra en utvärdering borde gå till flera, t.ex. Konkurrensverket. Vi måste ha ett system som skyddar yttrandefriheten samtidigt som det skapar rättssäkerhet för tillhandahållare av Internettjänster och för användare. S.k. notice-and-take-down-procedurer är ett användbart medel för att skydda yttrandefriheten och skapa rättssäkerhet. Detta sker genom tydliga definitioner av vem som har rätt att begära att ett visst material tas ned samt möjligheter för den som publicerat materialet att hävda sin rätt. Mellanhanden har därmed fullgjort sina skyldigheter avseende materialet, medan frågan om materialets laglighet får avgöras i domstol - ett effektivt medel för att ta bort otillåtet material från Internet. Även i våra nordiska grannländer diskuteras införseln av sådana regler. I Norge har man föreslagit detta system i ett utkast till lag om elektronisk handel. Sverige bör allvarligt överväga fördelarna med detta system. Det är, tycker vi, angeläget att operatörerna slipper straffansvar för det material som de hanterar. Det leder till en ohållbar situation för svenska operatörer, som missgynnas i förhållande till utländska. Regeringen måste anstränga sig för att människor ska kunna få tilltro till e-handel och kunna lita på att transaktionerna kommer till stånd på ett säkert sätt. Både köpare och säljare ska kunna lita på den digitala tekniken och uppleva den lika säker som de traditionella sätten att ingå avtal. Handel är handel, oavsett vilka metoder parterna väljer för att mötas och kommunicera, betala och leverera produkter. Därför får inte elektronisk handel särskiljas från annan handel i lagstiftningshänseende. I telefonens barndom kunde det nog hända att människor inte litade på den nya tekniken. På den tiden var det tryggaste sättet att säkra ett avtal att skaka hand. Så är det inte i dag. Om vi i dag endast skulle handla med dem som vi når att skaka hand med skulle köpenskapen vara i utdöende och vi skulle få gå tillbaka till gamla tiders försörjningsmöjligheter med självhushåll. Nu är avstånden långa och sätten många att köpa och sälja. Det har lett till en fantastisk välfärd i många delar av världen. Hur länge ska vi i Sverige, som ju är ett föregångsland, vänta på att få en ehandel som fungerar? Omvärlden springer i kapp oss. Fru talman! Sverige har den högsta andelen Internetuppkopplade hushåll i världen. Vi har stora möjligheter att behålla vår tätposition och leda resten av världen in i informationssamhället. Det vore olyckligt om vi bromsade detta genom att hela tiden tala om den stackars olyckliga konsumenten, vilket inte är sant. De flesta konsumenter är vakna, intresserade, prismedvetna och självständiga. Vi kan inte definiera ett helt folk som svaga och naiva människor som ska vägledas och styras av duktiga politiker eller politiskt styrda organisationer och myndigheter. Det finns förvisso människor som är ovana, oekonomiska och naiva. Vi skulle kunna ge dem var sin stjärnadvokat för de summor som man lägger ned för att sätta alla svenskar under offentlig förmyndare. Snälla - släpp det krampaktiga taget om svenskarna! Det måste finnas bättre sätt att hjälpa dem som av olika anledningar har svårigheter att ta till sig information eller att hushålla med sina medel. All försening jämfört med vår omvärld bromsar svenskt näringslivs möjligheter att sälja utomlands och förmenar svenska konsumenter möjligheten att välja på en större marknad. Man skulle kunna tala om handelshinder i detta sammanhang, när man gör specialregler för bara svenska affärskontrahenter. Att handla mer med andra länder, t.ex. u-länder som har produkter att sälja, skulle också medverka till ett blomstrande näringsliv och en positiv utveckling för invånarna i dessa länder. Det vore bättre än bidrag. Släpp fångarna loss, skulle man vilja utbrista en sådan här vacker dag. Nu handlar det inte om fångar utan om köpare och säljare. Släpp köpenskapen fri med lagar som gör handeln förutsägbar och med ett rättssystem som beivrar brott och oetiskt beteende! Det går och måste gå om Sverige ska hävda sig i världen med sina produkter och om svenska köpare ska hitta en stor marknad att handla i, för prisets, kvalitetens och mångfaldens skull. Fru talman! Jag hade förmånen att få delta i landsbygdsriksdagen i Piteå i helgen. Där fanns en mässa som visade och sålde produkter från bygden. Tänk om de människor som saluförde sina produkter där också skulle ha kunnat visa dem för resten av världen! Tänk tanken! Alltifrån åkerbärssylt - mycket speciell, mycket god, som jag själv köpte - och handvävda och handsnidade konst och bruksföremål till timrade hus, monterbara gärdsgårdar och mycket annat skulle dessa människor ha kunnat sälja samtidigt till hela världen. Tänk tanken! Det gjorde jag. Jag yrkar, som jag sade inledningsvis, alltså bifall till reservation nr 1 under punkt 1.

Fru talman! Det betänkande som nu debatteras innehåller en rad yrkanden på olika områden som rör konsumenträttsliga frågor. Jag vill helt kort ta upp ett par av dessa. Jag börjar dock med att yrka bifall till reservation 8 under punkt 11 i avsnittet om nätverksförsäljning. Med nätverksförsäljning avses ett sätt att organisera direktförsäljning av varor och tjänster som innebär att distributionen sker genom ett nätverk av oberoende direktsäljare. Direktförsäljning sker vanligtvis genom demonstration och beskrivning av varan eller tjänsten. Förtjänsten kommer dels från den egna försäljningen, dels från försäljning av nätverket som säljaren har bidragit till att rekrytera och utbilda. Av betänkandets text framgår att det i Sverige för närvarande inte finns någon särskild lagstiftning som gäller förhållandet mellan direktsäljare och företag men att lagen om distansavtal och hemförsäljning är tillämplig på vissa former av nätverksförsäljning när det gäller förhållandet mellan säljare och konsument. Nätverksförsäljningen har utvecklats starkt de senaste åren, men spännvidden är stor. Det rör sig både om relativt små aktörer och om världsomspännande internationella konglomerat. Europa har utarbetat etiska regler som varje medlemsföretag måste följa för att uppfylla de krav som medlemskapet innebär. Dessa regler har sedan ett antal år tillbaka utgjort ett slags norm som är accepterad. En svårighet är dock att kunna fånga upp de företag som inte är anslutna till branschföreningarna och som därmed inte anser sig bundna av de utarbetade regler som finns. Det är därför angeläget att nu utarbeta nya regler och eventuellt lagar på området - ett regelverk och en lagstiftning som inte bygger in hinder i den fria handeln utan som i stället kan leda till ökad konkurrens och effektivisering i systemen för distribution av varor och tjänster i en alltmer globaliserad värld. En annan anledning att utarbeta och i än högre grad formalisera ett regelverk gällande alla aktörer och siktande på framtiden är att en undersökning visat att direktförsäljningen, av flera orsaker som jag nu inte ska ta tid att i detalj gå in på, kommer att växa under nästa årtionde. Generellt kan man dock säga att globaliseringsutvecklingen och ökad användning av elektroniska medier leder till att både arbetsmarknaden och människors sätt att leva snabbt förändras. I denna utveckling är det viktigt att vi i Sverige inte blir efter när det gäller att ta vara på nya och snabbt inträdande köprutiner i samhället. Nya affärsmetodiker kommer annars att drivas ut ur landet och hamna i svårkontrollerade regioner som visserligen är tillgängliga via elektroniska medier men inte utsatta för någon kontroll vad beträffar konsumentens rätt. Jag ska inte ta tid i anspråk med att räkna upp alla de kriterier som bör uppfyllas och beaktas i ett framtida regelverk eftersom de är nämnda i motionen och delvis också i reservationen. Kristdemokraterna har i lagutskottets betänkande, på grund av utskottets avslagsyrkande, genom en reservation markerat vikten av att ett nytt regelverk för nätverksförsäljning tas fram och fastställs. Fru talman! En annan fråga som jag vill ta upp i mitt anförande gäller obeställd reklam via elektronisk post. År 1999 tog riksdagen efter förslag i en proposition från regeringen beslut om att obeställd epostreklam ska vara tillåten genom en s.k. opt outlösning. Denna innebär att reklamen får sändas under förutsättning att e-postadressinnehavaren inte motsatt sig detta genom att anmäla sig till ett register. Något sådant register fanns inte då beslutet togs men skulle enligt regeringen tas fram. Bl.a. vi kristdemokrater ansåg vid detta tillfälle att ett sådant förfarande inte skulle fungera och reserverade oss därför tillsammans med andra till förmån för en s.k. opt in-lösning. Denna lösning innebär att reklamavsändaren först måste förvissa sig om att innehavaren av e-postadressen vill ha reklamen. Först därefter får denna sändas. Denna lösning fanns redan då och tillämpades i flera europeiska länder. På regeringens uppdrag utredde Konsumentverket registerfrågan och kom fram till att denna lösning i princip var oframkomlig. Frågor till regeringen och motioner har sedan vid flera tillfällen väckts om att upphäva beslutet om opt out-lösningen och i stället införa opt in. Nu tycks läget i det arbete som pågår i EU med ett direktiv som har samband med e-postreklamfrågan vara att regeringen har förordat olika varianter av opt in-lösningar och fått stöd för dessa i riksdagens EU nämnd. Regeringen har således ändrat inställning till förmån för en inriktning som ligger i linje med bl.a. den kristdemokratiska motion som behandlas i detta betänkande och Kristdemokraternas tidigare ställningstagande i lagutskottet. Vi ser naturligtvis med tillfredsställelse på regeringens ändrade hållning, och vi förutsätter att regeringen vidhåller och fullföljer detta nya ställningstagande genom att aktivt verka för en opt in-lösning både i Sverige och i EU. Med anledning av det pågående arbetet i frågan och regeringens ändrade hållning har vi kristdemokrater valt att i det betänkande som nu debatteras endast göra ett särskilt yttrande.

Fru talman, åhörare! Jag börjar med att instämma i Centerpartiets reservationer nr 4 och 5. I reservation nr 4 berörs elektronisk handel. Det pågår en ständig utveckling av den elektroniska handeln, vilket innebär att det löpande måste ske en uppföljning av de rättsliga frågorna. En mängd olika tjänster och varor erbjuds över nätet till alltfler. Därutöver ökar också möjligheterna att ta del av det ökade utbudet från offentlig service via den digitala tekniken. Detta ställer stora krav på säkerhet. För att medborgarna ska vilja använda den nya tekniken måste de känna tillit till systemet både vid handel via nätet och vid kontakter med myndigheterna. Ett sätt att öka medborgarnas tillit är att införa ett system med elektroniska identitetskort, s.k. smarta kort. Det systemet skulle underlätta medborgarnas kontakter med myndigheter och andra offentliga servicegivare. På ett tillförlitligt sätt kan de då sköta sina ärenden smidigare än i dag. Användning av ett sådant kort kan också möjliggöra underteckning och vid behov kryptering av handlingar och meddelanden. Utöver offentlig service bör de medborgare som så önskar även kunna nyttja sitt elektroniska identitetskort för andra tjänster. Tanken bakom smarta kort är att den som utnyttjar tjänsterna kan identifieras på ett tillförlitligt och säkert sätt och att handlingar och andra dokument ska få samma rättsverkan som ett egenhändigt undertecknande. Detta är viktigt för utvecklande av servicen till medborgarna. Jag vill också ta upp reservation nr 5 om obeställd e-postreklam. Jag vill framföra Centerpartiets synpunkt att regeringen i det fortsatta arbetet inom EU måste verka för en opt in-lösning. Vi anser det vara skäligt att kräva ett förbud mot att sända e-postreklam till konsumenter som inte i förväg samtyckt härtill, detta med hänvisning till den olägenhet och de merkostnader som uppstår vid mottagande av obeställd epostreklam. Vi anser att vårt ställningstagande eliminerar behovet av ett nationellt spärregister. Med den ändring i marknadsföringslagen som börjar gälla den 1 maj blir det lagligt att skicka ut epostreklam till - att spamma - alla som inte aktivt motsätter sig detta. Spammande har medfört att många människor har drabbats av mycket stora mängder oönskad reklam. Detta skapar problem genom att viktig e-post dränks i allehanda skräputskick som många får. När det gäller reklam via telefax och automatisk uppringning föreslog regeringen en opt in-lösning, men för spam föreslog den en opt out-lösning. Vi tycker att det finns anledning att ompröva riksdagens tidigare fattade beslut och att riksdagen bör medverka till att Internet och e-post inte drunknar i digitalt skräp och reklam.

Fru talman! Konsumenträtten är ett område som är både viktigt och vittomspännande. Det ser vi på motionsfloran och de yrkanden som finns i motionerna som ligger till grund för vårt betänkande LU16. Inledningsvis kan vi konstatera att konsumentfrågorna har fått en starkare framtoning vilket kan bero på EU-ordförandeskapet och på den debatt som fördes och förs. Många frågar sig varför vi i Sverige ska betala mycket mer för livsmedel och för byggnadsvaror, bara för att ta två exempel. Galna ko-sjukan och dioxiner i fisk har också bidragit till att debatten om konsumentfrågor har intensifierats. Det tycker jag är bra, dvs. att debatten är livlig. Svensk konsumenträtt är stark. Under våren 2001 fastställde vi en handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005. I den har vi fem framåtsyftande mål för konsumentpolitiken. Jag upprepar målen även om de är väl kända av dem som sitter i kammaren. · Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden ska stärkas genom det s.k. inflytandemålet. · Hushållen ska ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt, det s.k. hushållningsmålet. · Konsumenternas hälsa och säkerhet ska skyddas - · Sådana konsumtions och produktionsmönster ska utvecklas som minskar påfrestningen på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling - · Konsumenterna ska ha tillgång till god vägledning, information och utbildning - det som kallas kunskapsmålet. Dessutom har vi ett väl fungerande konsumentverk som åtnjuter stor respekt inom landet men även utanför landets gränser. Jag tänker då främst på EU. Ett kort citat från Konsumentverkets årsredovisning: "Konsumentområdet har nu fått vind i seglen och jag ser med tillförsikt fram emot de närmaste åren. Konsumentverket är redo att fortsätta och utöka sitt gedigna arbete för konsumenternas bästa." Detta har sagts av Karin Lindell, som många av oss känner. Fru talman! Jag kräver ett besked av Berit Adolfsson om Konsumentverket. Det gäller även oss politiker som anser att konsumentpolitiken är viktig. Tycker Berit Adolfsson att vi är förmyndare eller rentav fångvaktare? Det är ett rättmätigt krav att ställa. Jag vill ha ett klart svar. Detta kommer upp i varje debatt som jag har fört med Berit Adolfsson under denna mandatperiod. Det känns tråkigt, eftersom jag vet att Konsumentverket har en god verksamhet. Det är den och oss politiker som Berit Adolfsson ofta inriktar sig på. Har Berit Adolfsson läst Konsumentverkets årsredovisning? Annars har jag den här. Jag skulle gärna kunna tänka mig att låna ut den. Den är väl värd att studera. Handlingsplanen för konsumentpolitiken föregicks av en utredning som i och för sig gick längre än vad handlingsplanen gör. Däremot är det väldigt många av utredningsförslagen som bereds eller utreds i Regeringskansliet. Utredningen hade väldigt kort tid till förfogande, så därför är det både bra och rimligt att regeringen arbetar vidare med de förslag som är komplicerade. Exempel på det är hur konsumenter ska få tillgång till IT-baserad konsumentinformation om dagligvaror och hur konsumentskyddet vid finansiell rådgivning ska utformas så att kvaliteten blir hög. Konsumentverket har också fått flera uppdrag att arbeta med som ligger i linje med vad utredningen kom fram till. Det visar på Konsumentverkets betydelse. Det råder väldigt stora skillnader mellan socialdemokratisk och moderat syn på god konsumentpolitik. För moderaterna gäller ledstjärnan "sköt dig själv och ." - ni vet vad jag menar. Det är inte alltid så lätt. För oss socialdemokrater är det viktigt att ge befolkningen möjlighet att bli starka som konsumenter. Samtidigt vet vi att även starka konsumenter behöver stöd av samhällets lagar och regler. Dessutom vet vi att både Konsumentverket och Konkurrensverket står på konsumenternas sida. Fru talman! Jag vill gärna kort kommentera de olika reservationerna. I reservation 1 skriver Moderaterna att distansavtalsdirektivet och distansavtalslagen är förlegade och innebär ett hinder mot e-handel. Det finns delar i detta som jag kan hålla med om, men har inte reservanterna uppmärksammat att Konsumentverket fått i uppdrag att göra en utvärdering av det svenska genomförandet av distansavtalsdirektivet? Jag som socialdemokrat tror till skillnad från Moderaterna att e-handeln utvecklas i positiv riktning den dag konsumenterna känner att konsumentskyddet är gott. Om inte vi som konsumenter känner trygghet och förtroende för den elektroniska handeln kommer vi inte att använda oss av den. Det går, enligt mitt sätt att se, stick i stäv med det Moderaterna avser med sin reservation. Vad gäller reservation 2 kan jag bara hänvisa till att det precis kommit en proposition som handlar om elektronisk handel. När vi behandlar den kommer vi att avgöra frågan. Reservationerna 3 och 4 kan egentligen besvaras med att det som begärs är på gång. När det gäller Vänsterpartiets och Centerpartiets reservation 5 om obeställd reklam pågår det arbete både inom EU och i Regeringskansliet. Det arbetet ligger helt i linje med reservationerna. Det kan vara så att EU hjälper regeringen på traven eller tvärtom, det vet jag inte. Men det arbete som pågår är bra. Jag hälsar det med tillfredsställelse. Reservationerna 6 och 7 avslås på grund av de regler som redan finns och de arbeten som pågår. Som goda konsumenter måste vi både ställa krav och känna ansvar. Med bra och tydliga lagar och regler och kloka och ansvarskännande konsumenter kan vi komma betydligt längre än i dag. Konsumentpolitik handlar om vår verklighet varje dag. Den förtjänar att stå högt upp på den politiska dagordningen. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Karin Jeppsson och jag är eniga i nästan alla delar när det gäller konsumentpolitiken. Vi har också suttit i den konsumentpolitiska utredningen, så vi känner varandras ståndpunkter mycket väl. Jag är glad att vi många gånger har jobbat tillsammans i utskottet på ett bra sätt med de frågorna. Men jag måste ändå replikera när det gäller frågan om obeställd reklam. Här hade ni socialdemokrater ett gyllene tillfälle att sätta ned foten och välja den lösning som andra partier hade valt. Ni gjorde inte det. Nu är ni jätteglada åt att EU kommer med förslaget. Jag är väldigt besviken på att ni inte vågade. Jag kan inte se det på annat sätt än att det var fegt. Ni duckade. Jag kan kanske få en kommentar till det från
Fru talman! Konsumentverket fick ett uppdrag att utreda om det gick att införa ett spärregister som skulle ha kunnat vara en bra hjälp för att vi skulle slippa den formen av obeställd reklam, såsom opt inlösningen innebär. Nu visade det sig att det inte gick. Jag vill inte påstå att vi duckade. Men om vi hade vetat det som Konsumentverket kom fram till i sin utredning hade vi kanske redan då kunnat förespråka en opt inlösning rakt av. Som det ser ut i dag känner jag tillfredsställelse över att vi har kommit så långt som vi har gjort i frågan.

Fru talman! Vi hade inte kommit ett dugg längre i frågan än vad vi är i dag, Tanja Linderborg. Jag tycker egentligen att det känns lite trist att vi ska diskutera vad som hände förra gången vi diskuterade den här frågan. EU har nu tagit itu med frågan. Det hade man gjort oavsett hur vi hade svarat förra gången. Det utredningsarbete som Konsumentverket har gjort är en bra grund. Vi vet att det inte fungerar. Då kan vi med fog säga att vi vill ha opt in-lösningen. Jag hoppas verkligen att EU kan enas så att det blir en opt in-lösning för hela EU. Sedan hoppas jag att det kan genomföras i större områden än bara inom EU. Ska opt in-lösningen ha något verkligt genomslag är det bra om vi får en global överenskommelse. Det hoppas jag att vi ska kunna få tack vare EU.